Herr talman! Den internationella ekonomin är just nu ganska svag. Detta är ett konstaterande som gjorts av alla talare i denna debatt. De större länderna prioriterar i allmänhet inflationsbekämpningen. Den ekonomiska politiken blir då ofta i hög grad restriktiv. Prisökningarna är dock alltjämt snabba, även om de dämpats något i vissa länder. Den restriktiva politiken i omvärlden sätter bestämda gränser för vår egen handlingsfrihet på det ekonomisk-politiska området. En mycket betydande arbetslöshet förutses i OECD-länderna under nästa år, i genomsnitt omkring 8 20 — att jämföra med dagens svenska arbetslöshet, knappt 3 20. Även om vår arbetslöshet just nu är hög för svenska förhållanden, ligger den ändå på en internationellt sett mycket låg nivå. Det mest sannolika är att en återhämtning i västvärldens ekonomier kommer till stånd under 1982. Men det är en osäker bedömning. Den internationella uppgången kan komma senare och gå långsammare än vi nu räknar med. I denna svaga internationella konjunktur befinner sig svensk ekonomi i obalans. Detta är förvisso något vi inte är ensamma om. Många andra, mindre länder är i samma situation. Men det hindrar inte att det är nödvändigt att omgående ta itu med obalanserna. Vi kan inte vänta med de åtgärder alla tycks anse nödvändiga, i förhoppningen att de yttre förutsättningarna någon gång skall bli bättre. Dels kommer detta att dröja, dels kommer vi inte med en ekonomi i obalans att kunna tillvarata en förbättring i den internationella ekonomin på det sätt som vore önskvärt. Det kommer vi däremot att kunna göra, om vi redan nu vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen i vår egen ekonomi. Huvudorsaken till obalanserna i svensk ekonomi förtjänar att återigen nämnas. Under stora delar av 1970-talet ökade den samlade konsumtionen i 1960-talstakt, medan produktionen på intet sätt ökade i samma takt som på 1960-talet. Så växte successivt ett betydande bytesbalansunderskott och en ökande utländsk skuldsättning fram. Den offentliga konsumtionen ökade särskilt snabbt. Den privata konsumtionen stagnerade däremot efter en tid och visar nu en vikande tendens. Samtidigt visade det sig inte möjligt att skattefinansiera den snabba offentliga expansionen. När skattetrycket steg ökade också svartjobb och annan skattesmitning. Och när man höjde en skatt, så undergrävdes basen för andra. Så skapades det stora statliga budgetunderskottet. Då och då uppstår en lätt förvirrad debatt om de här förhållandena. Debatten gäller frågan om obalansernå beror på överkonsumtion eller underproduktion. I själva verket är det fråga om bägge delarna. Den uppgift som den ekonomiska politiken står inför är att förena en dämpad konsumtionsökning med offensiva insatser för att stimulera investeringar och produktion i den utlandskonkurrerande sektorn, dvs. i första hand i industrin. Att gripa sig an med den uppgiften är också ett huvudsyfte för regeringen. Det visar bl.a. septemberprogrammet. Vi kan räkna med fortsatta produktionsökningar och fortsatt ekonomisk tillväxt under 1980-talet. För att återvinna balansen i den svenska ekonomin måste vi, enkelt uttryckt, exportera mer och konsumera en mindre andel av tillväxten än vad vi gjort under 1970-talet. I själva verket måste nästan hela tillväxtutrymmet användas för att återställa balansen gentemot utlandet, så att vi kan börja betala av på våra skulder i stället för att öka dem. Dagens balansbrister är delvis en följd av en politik som liknar vad socialdemokraterna tycks rekommendera också för framtiden, nämligen att öka den inhemska efterfrågan snabbare i Sverige än vad man gör i våra konkurrentländer. Men det är lätt att visa, att när vår inhemska efterfrågan ökat mer än efterfrågan inom OECD-området i övrigt, så har vi tappat i konkurrenskraft, förlorat marknadsandelar och fått se vårt bytesbalansunderskott växa. Det var vad som i alldeles särskilt hög grad skedde åren 1975, 1976 och 1977 fram till den förra devalveringen och vad som i mindre utsträckning också inträffade andra halvåret 1979 och 1980. Vi vet att det förs en mycket återhållsam politik i vår omvärld. Man är ytterst försiktig med att stimulera den egna inhemska efterfrågan. Det är något vi kan beklaga, ty det begränsar naturligtvis våra egna möjligheter. Vi är nämligen i den situationen att vi snarast bör hålla tillbaka vår inhemska efterfrågan mer än OECD-länderna i genomsnitt. I annat fall kan vi inte utnyttja devalveringen till att vinna tillbaka förlorade marknadsandelar, stimulera expansiva investeringar i industrin och således börja det långsiktiga arbetet att sluta gapet i våra utrikesaffärer. Regeringen har lagt fram ett program för en offensiv ekonomisk politik. Bakgrunden är den som jag nu redogjort för. Programmet har fyra olika beståndsdelar. Det måste, som vi har betonat, ses som en helhet. De olika delarna kan inte brytas ut och behandlas var för sig, utan att programmets hela syfte förfelas. Den första beståndsdelen är devalveringen, som förbättrar konkurrenskraften och skapar utvecklingsmöjligheter åt industrin och andra delar av den utlandskonkurrerande sektorn. Den andra är prisstoppet, momssänkningen och den i dag beslutade räntesänkningen som blivit möjlig till följd av den internationella ränteutvecklingen och den inhemska ekonomiska politiken. Dessa åtgärder dämpar inflationen och de inflationsförväntningar som vi av erfarenhet vet att en devalvering för med sig. Sänkt moms och sänkt ränta är också nödvändiga för att den privata konsumtionen inte skall pressas tillbaka alltför mycket. Människorna får räkna med en viss nedgång i sin privata konsumtionsstandard även med en momssänkning. Utan momssänkning skulle nedgången bli alltför stor. Den tredje beståndsdelen är återhållsamheten med offentliga utgifter. Om 1970-talet karakteriserades av offentlig expansion och industriell stagnation måste det rakt motsatta gälla på 1980-talet. Vi måste bryta den automatik som leder till att de offentliga utgifterna svarar för en ständigt större andel av bruttonationalprodukten. Enbart under 1981 beräknas de offentliga utgifternas andel stiga från 64 till 67 96 av BNP. Nu har regeringen emellertid tagit ett fast grepp över utgiftsutvecklingen. Statliga utgifter begränsas och budgetpolitiken i kommuner och landsting är stram. Nästa år räknar regeringen med att den offentliga konsumtionen realt sett skall öka med bara några tiondels procent. Detta är en väsentlig förändring jämfört med tidigare. Den fjärde beståndsdelen är insatser för att förbättra den svenska ekonomins produktionsförmåga och produktivitet, såsom särskilda investeringsavdrag och en rad åtgärder för att få arbets-, kapitaloch råvarumarknaderna att fungera bättre. Låt mig återigen betona att septemberprogrammets fyra beståndsdelar utgör en helhet. Det går inte att bryta ut vissa och genomföra dem samtidigt som man underlåter att genomföra andra. Då får inte åtgärderna avsedd effekt för samhällsekonomin. För ett år sedan höjdes mervärdeskatten och en del punktskatter. Motivet för de åtgärderna var att det annars fanns en risk att vi i Sverige skulle få en i förhållande till omvärlden alltför snabb inhemsk efterfrågeutveckling. Under förra hösten föll bl.a. betydande lönehöjningar ut till följd av 1980 års höga avtal. Effekten av avtalet förstärktes av de skattelättnader och ökade livsmedelssubventioner under våren som krävdes för att få slut på arbetsmarknadskonflikten. Vi riskerade att få en upprepning av situationen efter 1975 års avtal: överhettning i ekonomin, ökad löneglidning, ett nytt högt avtal 1981, företag som övergav den besvärliga och vikande exportmarknaden för den lättare svenska. En sådan utveckling, herr talman, skulle också ha lett till en accelererande inflation. Momshöjningen har uppnått sina syften. Det relativa efterfrågetrycket i Sverige har utvecklats i acceptabel takt. Löneglidningen har hållits tillbaka. Avtal träffades för 1981 och för 1982 på en nivå som ingav förhoppningar om en i stort sett oförändrad relativ konsumtionskraft. Inflationstakten har under 1981 varit på väg ned. Vi räknade före devalveringen med att mot slutet av det här året ha en inflation i årstakt mätt på 8-9 96. Momshöjningen förra året mötte kritik från många håll. En åtstramningspolitik är sällan populär. Men nu kan vi se sambandet mellan å ena sidan momshöjningen och å andra sidan det låga avtalet 1981 och den avsaktande inflationstakten under året. Ännu i våras var ekonomin på rätt väg till följd av den politik som beslöts förra hösten. Vad som sedan kommit att förändra bilden är framför allt förändringarna i valutakurserna — främst den stigande dollarn och den sjunkande D-marken. Utvecklingen har varit till viss glädje för de delar av svensk industri som säljer i dollar, främst massaindustrin. Men den större delen av industrin som har att konkurrera med D-marken och till den knutna valutor har fått sin konkurrenskraft försvagad. Det bör också framhållas att glädjen för t.ex. massaindustrin har varit begränsad än så länge. De flesta affärer har skett i dollarkurser som terminssäkrades i våras. Det innebär att säljarna inte fått ut något av dollaruppgången under det senaste halvåret. Sammantaget har valutautvecklingen varit klart negativ för svensk industri. Det var i den situationen nödvändigt att överväga olika möjligheter till kostnadsanpassning. I stort sett stod två alternativ till buds. Jag såg då inte alternativet med en av riksdagen beslutad lönesänkning som realistiskt. De två möjligheterna var en devalvering eller en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Två omständigheter har varit utslagsgivande till förmån för devalveringen. För det första: Devalveringen innebär att åtgärderna riktas direkt till den konkurrensutsatta sektorn. Vid en sänkning av arbetsgivaravgiften går huvuddelen av kostnadssänkningen till den skyddade sektorn. Men det är alltså den konkurrensutsatta sektorn, K-sektorn, vi vill stödja. Det är den som skall hjälpa oss till balans i ekonomin. Det är den som förlorat på valutautvecklingen. För det andra: Devalveringen ger effekt snabbare. Konkurrenssituationen förbättras från en dag till en annan. Det tar mycket längre tid för arbetsgivaravgiftssänkningen att verka igenom ekonomin. Devalveringen återgav industrin den konkurrenskraft den haft före det senaste halvårets valutaoro. Men samtidigt innebär de ökade importpriserna en ytterligare nedpressning av den inhemska efterfrågan. Det var vår bedömning att denna nedpressning utan kompletterande åtgärder blivit alltför stor. Ytterligare en omständighet att ta hänsyn till var den reallöneminskning som löntagarna som kollektiv genom årets avtal tagit på sig. Den uppgick före devalveringen till totalt ca 6 20 på två år. Skulle nu löntagarna ensamma bära också bördan av devalveringen, eller skulle andra grupper också vara med — i första hand pensionärerna? Låt mig ge någon bakgrund till den sista frågan. Om vi hade devalverat meninte gjort någonting annat, så hade pensionärerna fått kompensation för prisstegringen. Pensionsutbetalningarna hade till följd av det ökat med 1,5 miljarder kronor. En ensamstående pensionär utan ATP hade fått 560 kr. mer i plånboken nästa år, och en ensamstående ATP-pensionär med ATP motsvarande 2,5 basbelopp hade fått nästan en tusenlapp mer. Pensionärernas standard har ökat under senare år. Sedan mitten av 1970-talet har en ensamstående pensionär med bara folkpension och pensionstillskott fått sin reala standard höjd med någonting i storleksordningen 10-15 26, medan en genomsnittlig barnfamilj — med en heltidsoch en halvtidsarbetande och två barn — fått sin standard försämrad med lika mycket. I dag lever de på ungefär samma standard. En tredje faktor som måste vägas in i bilden var den s.k. prisklausulen i årets avtal. Om den bryts igenom kommer lönenivån automatiskt att höjas, och en del av devalveringsvinsten försvinner omedelbart. Från såväl arbetsgivarsom löntagarhåll har man gång på gång begärt att sådana åtgärder skall vidtas att klausulen inte behöver utlösas. Utan devalvering hade vi räknat med att klara det utan särskilda åtgärder. Nu blev det omöjligt. Det var alltså de här omständigheterna, herr talman, som ledde oss fram till förslaget att kombinera en sänkning av mervärdeskatten med tidigarelagda besparingar och vissa skattehöjningar. Åtgärderna är så avvägda att prisklausulen i år inte skulle behöva brytas igenom, samtidigt som vi nästa år ändå får en viss åtstramning. Fördelningspolitiska hänsyn är särskilt nödvändiga att ta, när man tvingas föra en restriktiv ekonomisk politik. Ett mycket vanligt sätt att förneka behovet av fördelningspolitiska prioriteringar i offentlig verksamhet är att framställa varje försämring i någon del av det sociala trygghetssystemet eller den offentliga sektorns verksamhet som en katastrofal social nedrustning. I själva verket kan det ju ibland röra sig om högst motiverade begränsningar i en verksamhet som kostar mer än vad den ger i utbyte. Som exempel på detta kan nämnas det statskommunala bostadsbidraget till pensionärer m.fl. Det vill regeringen avskaffa. Besparingen är 10 milj.kr. per år, varav 7 miljoner är administrationskostnader. Vissa andra besparingar kan vara av den karaktären att de i första hand drabbar relativt väl beställda grupper i samhället. Välfärdens fördelning är förhållandevis dåligt kartlagd. Vissa slutsatser kan man dock dra av de levnadsnivåundersökningar som utarbetats, bl.a. av SCB. En genomgående iakttagelse är att huvuddelen av svenska folket lever förhållandevis gott samtidigt som det finns en anhopning av svåra förhållanden till en begränsad grupp människor — i första hand de extremt lågutbildade, de som är utslagna från arbetsmarknaden och vissa invandrargrupper. Slitsamma och dåligt betalda jobb, låg arbetstillfredsställelse, dålig materiell levnadsstandard, små möjligheter till rik fritid, stor risk för arbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden samt vacklande hälsa hör ofta samman och drabbar i förvånande hög grad samma begränsade grupp människor. Ensamstående, barnlösa par och pensionärer med minst genomsnittlig ATP lever under goda ekonomiska villkor, i relation till de grupper jag nu nämnt, även då deras bruttoinkomster är ganska måttliga. Barnfamiljer har motsvarande ekonomiska standard endast om bägge föräldrarna är höginkomsttagare. Familjer med fler än två barn har det ofta kärvt. Detsamma gäller i synnerhet familjer med endast en försörjare. Det är mot den här fördelningspolitiska bakgrunden som budgetpolitiken och den ekonomiska politiken måste utformas. Det är också anledningen till att alla regeringar sedan 1976 lagt mycket stor vikt vid sysselsättningspolitiken. Det är nämligen av central betydelse för välfärden att vi kan hålla sysselsättningen uppe och begränsa arbetslösheten. Den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden bestämmer mer än något annat hans välfärdsförhållanden. Under senare år har stora resurser satsats på att skapa sysselsättning och förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Vi har också i Sverige en internationellt sett unikt hög sysselsättningsgrad och, fortfarande, låg arbetslöshet. Detta är något vi måste slå vakt om också i framtiden. Det är också fördelningspolitiska motiv som legat bakom bl.a. att barnbidraget höjts kraftigt för tredje och följande barn i en familj och att vi under senare år höjt de statliga bostadsbidragen för barnfamiljer, dvs. den del av bostadsbidraget som i verkligheten är inkomstprövat barnbidrag. Det är också fördelningspolitiska hänsyn som lett till exempelvis att ett högkostnadsskydd införts samtidigt som patientavgifterna i sjukvården höjts och att insatserna för handikappade har ökat från 6 miljarder kronor budgetåret 1976/77 till 14 miljarder i årets budget. Bl. a. har handikappor ganisationernas bidrag i det närmaste femdubblats under de icke-socialistiska regeringarnas tid. Fördelningspolitiska överväganden måste inte minst göras när det är nödvändigt med en restriktiv budgetpolitik. Men det går naturligtvis inte att med hänvisningar till fördelningspolitiska hänsyn permanenta ett stort budgetunderskott eller en betydande utländsk upplåning. Om något, så är obalanser i ekonomin ett hot mot de sämst ställdas välfärd på sikt. En ekonomi i balans och tillväxt är den bästa metoden att garantera en fortsatt utbyggd välfärd för alla. Det är därför inte riktigt att säga att en åtstramning i den offentliga sektorn, som återger svensk ekonomi balans och tillväxtkraft, skulle vara fördelningspolitiskt negativ.

Herr talman! Budgetministern berömde sig av att ha pressat tillbaka den offentliga sektorns ökningstakt. Den skall pressas tillbaka ytterligare och bli helt obetydlig, säger han. Men budgetministern talar tyst om vilka som drabbas av denna politik. Det är nämligen de svagaste grupperna i samhället, de som har det största behovet av den kollektiva omsorgen. Barnomsorg, skola, socialtjänst, sjukvård och äldreomsorg har redan fått vidkännas prutningar, och värre skall det tydligen bli. Hur går det då med de stolta förklaringarna från regeringen att man skall slå vakt om grundtryggheten på det socialpolitiska området? Det som budgetministern framställer som siffermässigt eftersträvansvärda mål är i själva verket hårda attacker mot de svagaste i samhället — det kan man inte komma ifrån. Budgetministern säger också att förslaget om momssänkningen kommit till för att den inhemska konsumtionen inte skall minska för mycket. Det visar sig också att det är just inom dagligvaruhandeln som konsumtionen minskat. Där har under det gångna kvartalet 9 000 anställda mist sina jobb. Men en momssänkning som gäller hela varusortimentet hjälper inte dem som har litet pengar i hushållskassan. För dem vore vpk:s förslag bättre. Då styr man hela momssänkningen till just de områden som de lågavlönade och de ekonomiskt svaga är beroende av: maten och hyran. Dit skulle man styra de pengar man säger sig ha för att sänka momsen.

Herr talman! Avslutningen på mitt huvudanförande här i dag visar att vi eftersträvar en social profil på vårt besparingsarbete. Jag vet inte om fru Nordlander hävdar att vi inte skall göra något åt utgiftssidan — det lät som om den offentliga sektorn enligt vpk:s uppfattning kan få fortsätta hur långt som helst. Jag vill än en gång erinra om att den offentliga sektorn i dag tar två tredjedelar av vår bruttonationalprodukt. Det ligger de flesta andra länder med marknadshushållning inte ens i närheten av. Jag har inte tagit uttrycket i min mun att den offentliga sektorn skulle pressas tillbaka och bli helt obetydlig. Det har jag aldrig hävdat. Jag menar att den offentliga sektorn spelar en avgörande roll för människors välfärd. Men en svår obalans i vår ekonomi, ett budgetunderskott av storleksordningen 75 miljarder — det blir något högre med de åtgärder vi nu har vidtagit för att få fart på ekonomin — är ett mycket allvarligt hot mot välfärden för de svagaste grupperna i vårt samhälle. Därför är det en angelägen uppgift för oss politiker att se till att vi kommer ur den situationen. Ett fortsatt underskott av den här storleksordningen är bl.a. inflationsdrivande. Det är ett av de onda ting som drabbar människor i små omständigheter. Inflationen ger en förmögenhetsomfördelning som är svår att parera. Det krävs — det vill jag gärna ställa upp på — aktiva insatser för att återställa rättvisan. Jag nämner detta som ett exempel på att en huvuduppgift för att hjälpa de svagaste grupperna, som Karin Nordlander här talar för, är att åstadkomma balans i ekonomin.

Detta är ett huvudproblem som Karin Nordlander inte skall springa förbi. Hur är det då med de konkreta punkter som Karin Nordlander tog upp? Jag sade att för de handikappade har vi, om man lägger ihop allting, gjort en uppräkning från 6 miljarder till 14 miljarder under de här åren. Hur kan man då påstå att vi har bortsett från denna grupp som är viktig att skydda i en tillbakagående ekonomi, där tillväxten inte är vad den var under tidigare decennier i Sverige? Jag nämnde hur vi med högkostnadsskydd har försökt hjälpa just de människor som har speciella problem med sin ohälsa. På punkt efter punkt har vi skyddat just de grupper som Karin Nordlander talar för, och vi kommer naturligtvis att fortsätta att göra det. Men det går inte att låta utgiftssidan växa på 1970-talsmanér, när inkomstökningarna mer eller mindre har upphört.
Herr talman! Statsministern nöjde sig med att säga att det var de bäst ställda pensionärerna som skulle vara med och dra sitt strå till stacken när det gällde ekonomin. Men i Dagens Nyheter kan vi i dag läsa att enbart de ändrade bostadstilläggen innebär en ökning av pensionärernas utgifter med 960 kr. om året. Nu säger man i Dagens Nyheter att ekonomin för pensionärerna försämras med 1000 kr. Men den försämringen får de ju enbart genom de ändrade bostadstilläggen. Det är bara 40 kr. kvar på tusenlappen för alla andra försämringar. Sedan har vi alla höjda avgifter på sjukoch hälsovård, tandvård, hemtjänst etc. som drabbar just de sämst ställda. Detta kan man väl inte bestrida? Sedan frågar Rolf Wirtén om inte vi inom vpk är beredda att spara inom den offentliga sektorn. Det är både vpk och de anställda inom den offentliga sektorn och deras organisationer beredda att göra. De är inte emot sparandet. De ställer sig bakom kraven på en effektivisering och rationalisering inom den offentliga sektorn. Men man kan inte använda samma metoder som inom den privata industrin för att mäta effektiviteten. Med industrins mått mätt skulle det vara effektivare ju fler elever man har i en klass. Fungerar det så inom skolan? Snarare är det väl tvärtom. Detsamma gäller sjukvården. Fakta visar att med en ökad grundbemanning inom personalbudgetens ramar kan man genom att minska personalomsättningen också minska de totala personalkostnaderna. Det kostar tusentals kronor att anställa varje ny person. Om man kunde minska personalomsättningen med hälften, skulle det för Stockholms kommun innebära en besparing på upp emot 100 milj.kr. Det är missriktad sparsamhet när man lägger på ökade bördor genom den avgiftspolitik som man bedriver, när man för en dålig personalpolitik som ökar utslagningen och nedslitningen av de anställda och när man ställer ökade krav på sjukoch hälsovård, som i dag inte räcker till. Det är inte den offentliga sektorn som är för stor, det är industrisektorn som är för liten. Och det beror till stor del på att tillverkningen har flyttats utomlands. Frågan är väl om det finns några helsvenska kapitalvaror att köpa i dag.

Herr talman! Karin Nordlander säger att vi har åsidosatt pensionärernas intressen och åberopade ett uttalande av statsministern. Men vad han sade, och vad jag gärna upprepar, är att för just den grupp av pensionärer som har det sämst, alltså de utan ATP — det är väl dem som Karin Nordlander syftar på, för annars vet jag inte vilken grupp det skulle kunna vara — har vi successivt ökat pensionstillskottet. Vi har gjort det år efter år, och vi säger nu återigen att vi räknar upp pensionstillskottet. Om vi skall vara ärliga, Karin Nordlander, finns det ingen grupp i det svenska samhället som har fått så god realförbättring under senare år som just pensionärerna.

Då har vi sett på hur olika hushållstyper har det i dag i förhållande till vad som var fallet i början av 1970-talet, för att göra en jämförelse. Då får man de konsekvenser som jag redovisade i mitt huvudanförande. Många grupper av penionärer har det klart bättre än exempelvis en tvåbarnsfamilj. Då har vi sagt oss att det är väl rimligt att också göra en viss uppbromsning av det indexskydd som är inbyggt för pensionärerna, så att det blir en lika fördelning av de bördor som vi har att bära här i samhället. Det är att eftersträva en större rättvisa. Men för de pensionärer som har det svårast har vi successivt byggt på pensionstillskottet, och vi gör det än en gång nästa år. Vi kommer att ställa resurser till förfogande för att det skall vara möjligt. Nu säger Karin Nordlander att vpk är för att det sparas. Hur skulle det då gå till? Jo, man skulle effektivisera och rationalisera men inte på industrins sätt. Jag undrar vem som skulle vara emot att vi får en så effektiv och bra organisation på den offentliga sektorn som möjligt. Det är en självklarhet Karin Nordlander uttalar, och den är ganska ointressant. Det blir intressant först om Karin Nordlander kan tala om konkret vad vpk vill göra för att hålla tillbaka utgiftssidan i våra budgetar. Det har hon inte gjort, och då är inlägget helt meningslöst. Skall det Karin Nordlander säger möjligen tolkas så, att en bättre personalpolitik är den utväg hon vill anvisa? Men det är ju snarast så, att hon eftersträvar en mer expansiv offentlig sektor för att ge bättre resurser för personalpolitiken. Jag är medveten om att man i vissa avseenden kan nå bättre effektivitet genom utvidgning. Självfallet är det så, men det är oklart i vilken mån det Karin Nordlander här pekade på var en besparing på det personalpolitiska området. Karin Nordlander sade slutligen att vi har en för liten industrisektor. Ja, det har också jag sagt, och det gäller nu att få en ny karaktär på 1980-talet i förhållande till 1970-talet, att se till att industrisektorn och inte den offentliga sektorn blir expansiv. Då måste Karin Nordlander vara med på att ställa upp för en resursöverflyttning till den industriella sektorn. Det har hon inte heller några idéer om. Men det septemberpaket som regeringen har presenterat innehåller en rad åtgärder för att klara den anpassning som är nödvändig för att få en tillväxt i ekonomin — hur man skall få arbetsmarknaden att fungera bättre, hur resurser skall kunna föras över till industrin, för att nämna ett par huvudfaktorer.

Det leder till högre kostnader, och vi får ett växande budgetunderskott. Vi får en ökande inflation, och det motverkar just de syften som Karin Nordlander påstår sig tala för.

Herr talman! Krisen i Sverige är en ekonomisk kris. Men krisens funktion är politisk. Den härskande klassen i Sverige är företrädarna för det stora kapitalet. Krisen har gett denna härskande klass dess största chans på 40 år. Den kan nu pressa tillbaka löntagarklassen ekonomiskt och socialt. Men hur har den härskande klassen kunnat ha en sådan framgång? De borgerliga regeringarna har givetvis hjälpt till. Men det har inte alls varit avgörande. Det viktigaste redskapet ii en stor politisk strid är ideologin. Behärskar man kanalerna till tänkandet, behärskar man sinnena och idéerna — då har man vunnit halva slaget. Då kan man beröva motståndet själva dess ryggrad. Och det är vad som har hänt i Sverige. Det är egentligen en mycket märklig förändring i den politiska diskussionen som skett på bara fem år. Förr hette det: Staten har ett ansvar för full sysselsättning. Staten skall hålla köpkraften uppe när det är kris. Nu låter det tvärtom: Lönekostnaderna måste ner, reallönerna måste sänkas. Det måste bli större vinster. Det måste bli mer plats för privata pengar. Den offentliga sektorn måste beskäras, för den hindrar företagen, säger man. Exporten är det som skall rädda ekonomin. Detta är de idéer som med hjälp av en etikett brukar benämnas monetarism. Jag använder ordet som beteckning för en tendens snarare än som beteckning för ett bestämt, slutet system av utpräglade idéer. De här idéerna är egentligen inte ekonomiska, och framför allt har de ingenting med vetenskap att göra. De är politiska slagträn. De har formulerats enbart utifrån politiska behov. De är medel i den ideologiska krigföringen. Exporten räddar inget land ur krisen. Exportberoende och importberoende hänger ihop. Alla kan rimligtvis inte öka på allas bekostnad. Hävdar sig i internationell handel gör man på grundval av helt andra ting än lönekostnaderna. Detta är väl känt. Den offentliga sektorn hindrar inga privatföretag. Dålig investeringsvilja beror på intresse för spekulation eller på att privatkapitalet håller på att omgruppera sig internationellt. Men det passar naturligtvis att föra fram en sådan här ideologi. Den ger vetenskapligt sken åt ett krasst överklassintresse. Den är ju vapen i ett krig. Att de borgerliga går fram med denna monetaristiskt betonade propaganda är ju begripligt. 1976 kritiserade mittpartierna socialdemokraterna för att dessa stimulerat för litet under den senaste konjunkturnedgången. Nu kritiserar mittpartierna socialdemokraterna för att de på sin tid stimulerade för mycket. Vindflöjlarna svänger när det börjar blåsa från Blasieholmen. Märkligare är dock ledande socialdemokraters tydliga omsvängning. Vi har, som sagt, ett ideologiskt krig. Det formligen vräks propaganda över skolelever, fackföreningsfolk, hemmakvinnor — över alla regnar den nya ideologin, den som skall bryta deras motstånd. Vad gör då ledningarna i socialdemokratin och LO? Deras ekonomer och politiker? Söker de skapa en motbild? Söker de ge människorna en ideologi som stärker dem i deras försvar? Söker de hålla fram arbetarrörelsens klassiska idéer? De gör inte det. De har också på sitt sätt blivit monetarister — litet försiktigare för all del, men tydligt nog. De går i sak med på påståendena om lönekostnaderna, om inte annat så genom att tiga. De sprider samma skräckpropaganda kring underskottet inom den offentliga sektorn. De har samma tro på exporten som den stora räddningen. När den offentliga sektorns folk på SAP-kongressen vill försvara sitt yrkesområde — då får de mothugg av Bengt Carlsson, LO-representant på samma kongress. Det är inte bra med den typen av oenighet. Näringslivet och SAP är de som kan regera landet, står det i det socialdemokratiska partiets tidningar. Teknologins utveckling är en fråga som skall lösas i slutna rum, säger ledande talesmän. Företagen skall ha högre lönsamhet, sägs det. Som lök på laxen ger sig socialdemokratins ledning in i förhandlingar med mittpartierna om att sänka marginalskatterna. Man riktigt hör Ernst Wigforss rasa där uppe i sin himmel. Men det finns en skiljepunkt, och det är löntagarfonderna. Står de borgerliga för monetarism, så står socialdemokratins ledning för monetarism plus löntagarfonder. Nu är naturligtvis löntagarfondsidén en riktig och ur många synpunkter fruktbar och framför allt intressant idé. Men när man ser på skissen till SAP:s fondförslag, då undrar man om en bofink får lov att se ut hur som helst. Pengarna skall komma från de arbetandes löner. Vinsterna skall bara beröras om de når en mycket hög nivå, något som man som bekant kan undvika med rena bokföringsdispositioner. Fonderna skall stå till förfogande för privatföretagen. Någon självständig politik skall inte kunna föras från de arbetandes sida. De regionala fondernas styrelser skall utses av regeringen. Löntagarna skall betala, men de får inte själva välja styrelse. Styrelsen skall utses av en regering, som i sämsta fall kan vara borgerlig. Fonderna skall inte vara styrande, inte ingripa i marknadens sätt att fungera, försäkrar man. Vad är det då egentligen annat än ett slags tvångssparande från löntagare som skall underlätta storföretagens kapitalexport och spekulation? Vad väsnas Thorbjörn Fälldin efter? Detta är ju en önskelösning för en kapitalistklass, som inte själv är intresserad av att investera. Detta måste vara något som de stora finansgrupperna har intresse av. Att de nu skriker om socialism är naturligtvis bara taktik — de vill ha ännu större eftergifter. Jag nämner dessa saker för att visa att den väg som socialdemokratins ledning nu är inne på inte är något stöd i kampen mot kapitalet. Den skapar ingen motideologi, ingen motkraft mot SAF-propagandan. Arbetarrörelsen kan inte låna sina program från borgerliga ekonomer eller från dem som predikar försoning mellan arbete och kapital. Arbetarrörelsen måste utgå från den verklighet ur vilken den själv har stigit. Den måste förklara krisen utifrån denna verklighet. Krisen är inneboende i det kapitalistiska systemet. Det finns en oförsonlig motsättning mellan lönarbete och kapital. Kapitalet vill växa, öka sin produktivkraft, öka vinstmassan. Men det vill och kan samtidigt hålla tillbaka lönarbetet. Därmed skapas en klyfta mellan kapitalets tillväxt och köpkraftens tillväxt. Det blir från tid till annan en överproduktion av kapital. En del av kapitalet måste då slås ut. Det är just det som är krisens kärnpunkt. Därför finns ingen krisfri kapitalism. För att undvika fall i profiterna omgrupperar sig kapitalet i vissa skeden internationellt. I vissa länder uppstår då bristande investeringsvilja. Spekulationen tar i stället fart. Kapitalismen har också blivit multinationell. Konkurrensen är inskränkt eller upphävd. Storkapitalet kan styra sina priser, sätta höga priser och i stället slå ut kapital, lägga ner verksamheter osv. Monopolprissättningen och spekulationen är de verkliga drivkrafterna bakom inflationen, den inflation som uppträder samtidigt med nedgången och arbetslösheten. Vad är slutsatserna av detta? Jo, arbetarrörelsen kan inte föra en effektiv krispolitik om den inte griper in i dessa processer. Att sitta i regeringen och bara stimulera ekonomin eller skära ned på de offentliga utgifterna leder ingenstans. Kontroll över kapitalrörelserna, möjlighet att styra resurser till skapande ändamål, är i dag oundgängligen nödvändigt med den kapitalism som finns nu och som ju är en annan än 1930-talets. Därför måste de stora privatbankerna nationaliseras. En ny industrialisering, en förändrad och bättre sammansättning av produktionen kan inte genomföras utan detta. Det är också en illusion att tro att man kan möta spekulation, inflation och multijättarnas manövrer utan att ha en offentlig kontroll över hela bankväsendet. I dag handlar inte kampen mot krisen om samma enkla saker som på 1930-talet. Det går inte att bara vilja öka produktionen och öka antalet arbeten. Det går inte att göra med gamla metoder. Kapitalismen kan inte stimuleras till det som den egentligen själv inte vill. Kampen mot krisen är i dag en kamp mot multijättarnas planer, mot den stora omgrupperingen av kapital i världen. Det är också en kamp om makten över teknologin. När kapitalet flyr eller när kapitalet vill spekulera — då måste den nya industrin i huvudsak skapas i samhällelig regi. När själva det industriella systemet visar upplösningstendenser, då är det tid för en industrialisering av ny typ. Makten över teknologin är då central. Vi vet att teknologin inte är neutral. Viss teknologi leder till rovdrift. Annan teknologi bevarar resurser. Viss teknologi förstör arbetaren, annan teknologi hjälper honom. Viss teknologi förvandlar arbetets män och kvinnor till maktlösa bihang i arbetsprocessen. Annan teknologi kan fördjupa yrkesarbetets betydelse och innehåll, liksom produktens nytta och utformning. President Frangois Mitterand har därför alldeles rätt, när han vill nationalisera de verksamheter som utgör industrialiseringens nya spjutspetsar — de som leder utvecklingen, de som avgör teknologin. Och förstatliganden av det slaget kan med fördel stödjas och balanseras av ett löntagarfondssystem. Men då skall det vara fonder som är självständiga från privatkapitalet, fonder som verkligen omfördelar kapital till de arbetandes förmån och fonder styrda genom demokratiska val från löntagarna själva. Herr talman! Jag har tagit upp dessa frågor i mitt anförande inte för att skapa någon front mot socialdemokraterna. Vpk ser alltid helst att den gemensamma fronten mot de borgerliga görs så stark som möjligt. Men den socialdemokratiska ledningens idéutveckling oroar, sett på sikt och i framtidsperspektiv. Den står inte i linje med löntagarnas objektiva intresse. En arbetarrörelse som skall kunna hävda sin egenart måste ha dels en verklig vilja till makt, dels en egen idé. Det är ju något annat än att förvalta ett samhälle på den härskande klassens villkor. I dag är inte arbetarrörelsen samlad kring en egen ideologi. Det finns ännu ingen verklig motbild till Arbetsgivareföreningens och monetarismens ideologi. Men den situationen kan naturligtvis förändras. Och min bedömning är att en sådan förändring skulle få ett kraftfullt och entusiastiskt gensvar i arbetarrörelsens djupa led.

Herr talman! Luften har en smula gått ur den här debatten, och jag skall inskränka mig till några personliga reflexioner. Det har med rätta talats mycket om den ekonomiska krisen i dag. Jag för min del skulle vilja uppehålla mig litet vid det jag vill kalla den politiska krisen i Sverige. Fem år av borgerlig majoritet här i riksdagen har lett till fyra olika borgerliga regeringar, och ju närmare valen vi kommer, desto svagare blir regeringarna — det är tendensen. Så var det inför 1979 års val, och så blir det tydligen också inför 1982 års val. Just nu har vi en regering som enligt de senaste opinionsundersökningarna stöds av 16-17 26 av svenska folket. Det är alltså en erbarmligt svag regering, och detta i ett läge då den allvarliga ekonomiska situationen ställer krav på politisk handlingskraft. Man kan verkligen fråga sig: Hur blev det så här? Det var väl inte detta som de borgerliga hade tänkt sig efter drygt 40 år i opposition? Jag tror att en viktig förklaring — förmodligen den viktigaste — är att de borgerliga partierna inte före valen gav besked om vilken politik de skulle föra. Än mindre utarbetade de ett gemensamt regeringsalternativ. Människorna har därför fått en helt felaktig uppfattning om vilket slags samhälle de skulle få uppleva med en borgerlig politik. Låt mig, herr talman, ta exempel från de områden där jag själv har arbetat. Som utbildningsminister fick jag från denna talarstol ofta kritik för att vi inte drastiskt sänkte elevantalet i klasserna. Britt Mogård, och även andra borgerliga talare, hade många sådana inlägg. Men sedan de borgerliga fick överta regeringsansvaret har vi verkligen inte fått mindre klasser, utan vi har fått större klasser. Just nu är slagordet lärarlösa lektioner. Jag såg en uppgift från Lärarnas riksförbund, att den borgerliga regeringens olika förslag skulle innebära att tjänstgöringsunderlag motsvarande ca 1 300 21-timmarstjänster skulle försvinna. Det är så långt ifrån minskade klasser i skolorna som man kan komma. Som socialdemokratisk bostadsminister fick jag höra moderaternas löften om det lyckorike som villaägarna skulle få uppleva om moderaterna kom till makten. Men sanningen är ju den, att villaägarna har drabbats av mycket större kostnadsstegringar under de moderata regeringsåren än de fick uppleva under socialdemokratins tid. Jämfört med vad många villaägare räknade med när de hade hört moderaternas vallöften har de naturligtvis hamnat i en katastrofal situation. Det är därför flyttlassen går, och har gått en bra tid, från många villaområden. Detta skall man verkligen inte skylla på de diskussioner som pågår mellan socialdemokraterna och mittenpartierna. Resultatet av den politiken har ju ännu inte nått villaägarna. Jag tror att vad hela bostadssektorn skulle må bra av är en socialdemokratiskt ledd bostadspolitik, stödd, som den ofta var tidigare, av centern och folkpartiet. Det skulle bli något betydligt bättre än den bostadspolitik som moderaterna har fått påverka. Som talesman i energifrågor har jag i åminnelse centerledaren Thorbjörn Fälldins uttalande och löfte i 1976 års valrörelse, att om man bara isolerade husen litet bättre skulle man tack vare detta kunna avskaffa kärnkraften till 1985-samtliga reaktorer! Genom att isolera husen bättre kan man i bästa fall spara en del olja. Men det man får från kärnkraften är det mer högvärdiga energislaget elektricitet. Sådan kan man inte få genom att isolera hus. Sådana grundläggande fakta brydde sig Thorbjörn Fälldin inte om i valrörelsen, men som regeringschef kunde han inte komma ifrån dem — därav alla långbänkar, krumbukter och politiska borrhål när centern väl kommit i regeringsställning och satt i kanslihuset. Jag skulle kunna gå vidare och visa med exempel hur på det sättet de borgerliga partierna har förlorat i trovärdighet — och kanske också rätt mycket har medverkat till det ökade politikerförakt som vi tyvärr kan avläsa. Detta drabbar i sista hand inte bara borgerliga partier, utan det drabbar demokratin som styrelseskick. Men jag skall inte gå vidare och visa på brutna löften till pensionärer om värdebeständiga pensioner eller brutna löften till ungdomar om ungdomsgarantier mot arbetslöshet. Jag skall i stället avsluta mitt anförande med att säga ytterligare några ord om handläggningen av energifrågan. Många hoppades väl på att den borgerliga handlingsförlamningen på energiområdet skulle brytas efter folkomröstningen. Så blev det inte. Den administrativa energiministern — sagt utan att lägga in något nedsättande i detta — som hade fått i uppdrag att organisera folkomröstningen avlöstes inte som energiminister efter folkomröstningen. I motsats till det brukliga i praktiskt taget alla andra länder utsågs i Sverige inte en tung politiker eller en känd expert som energiminister utan en person som ursprungligen hade fått uppdraget att organisera folkomröstningen. Denne fick fortsätta som ansvarig för energifrågorna tills trepartiregeringen upplöstes. Då tänkte man: Nu skall väl ändå den nya regeringen utse någon av sina ledande personer till energiminister. Och det gjorde man, men det blev en person som samtidigt har ansvaret för sysselsättningsfrågorna. I en situation då vi, herr talman, går mot den värsta arbetslöshetskrisen på många år skall alltså det ansvariga statsrådet samtidigt handlägga energifrågorna. Det är inte att begära att han skall hinna med båda de arbetsuppgifterna. Återigen blir energifrågorna lidande. Och jag beklagar uppriktigt och allvarligt detta. Tyvärr är det inte bara den centrala politiska ledningen av energisektorn som därmed har varit och är bristfällig. Utan bärande skäl, under protester från socialdemokraterna i riksdagen, skapades en fristående organisation för oljeersättningsfonden. Till ny chef utsågs en folkpartistisk riksdagsman. Till ny chef för SGU, Sveriges geologiska undersökning, utsågs nyligen en person som regeringen vet saknade stöd hos personalen liksom inom den bransch där han skall verka. Det kan inte uppvägas av den sympati vederbörande kan åtnjuta inom centerpartiet sedan kärnkraftsstridens dagar. Varje regering bör vara försiktig med att använda utnämningar till viktiga poster för politiska syften. Detta gäller även en svag minoritetsregering. Det hela blir inte bättre av att tveksamma utnämningar ägt rum även utanför energisektorn. Ytterligare tillsättningar är nu att vänta inom energisektorn. Jag skulle vilja sluta med att tillråda regeringen att därvid låta saklighet och kompetens vara avgörande och utslagsgivande i personvalen.

Efter de många debatter som vi har haft i riksdagen och de många långbänkar som förekommit måste jag tyvärr konstatera att vi ännu inte har någon energipolitik värd namnet i Sverige. Och det är illa, med hänsyn till att energipolitiken är så oerhört viktig för att samhället i övrigt skall fungera.

Herr talman! Att tolka innehållet i en författning eller i en lag kan ibland vara besvärligt. Att tolka vad som är avsikten med en dikt eller ett konstverk möter ibland oöverstigliga hinder. Vad har egentligen konstnären syftat till? Att tolka innehållet i ett utskottsutlåtande brukar däremot inte innebära några bekymmer. Pennan föres därvidlag mera sällan av skapande, konstnärliga krafter. Men ett betänkande från utrikesutskottet, 1980/81:26, har i den del det rör kärnvapenfria zoner i Norden givit upphov till betydande misstolkningar och missuppfattningar. En erkänd forskare som Alva Myrdal har i sin nyligen utgivna skrift Ett kärnvapenfritt Europa tyvärr spritt sådana. Hon anklagar de borgerliga partierna för att söka inskränka betydelsen av det svenska riksdagsuttalandet genom att tillfoga en rad nya villkor. Men, Alva Myrdal, dessa villkor fanns redan i utskottets av riksdagen antagna text. Har Alva Myrdal inte läst betänkandet? Oppositionsledaren Olof Palme har i sitt uttalande för partikongressen varit inne på liknande tankegångar. Han sade där att moderaternas bifall till kärnvapenfri zon var ett bland de mest reservationsbegränsade bifall han varit med om. Men reservationerna fanns faktiskt i den av de socialdemokratiska ledamöterna godkända texten. Det är bäst att se på vad utskottet egentligen säger. Utskottet konstaterar för det första att de nordiska länderna — observera att man här inte talar om Östersjön! — de facto är kärnvapenfria, bl.a. genom att Norge och Danmark ålagt sig begränsningar i sitt NATO-engagemang genom att i fredstid icke tillåta stationering av kärnvapen på sitt territorium. Utskottet konstaterar för det andra att för överläggningar om en kärnvapenfri zon krävs medverkan av kärnvapenmakterna, eftersom det ju är inskränkningar i deras rätt att använda kärnvapen som skall uppnås. För det tredje framhöll utskottet att det från svensk sida har hävdats att medeldistansrobotar och taktiska kärnvapen, som är avsedda för mål inom zonen, bör dras bort som ett led i en överenskommelse. Denna uppfattning har för svensk del vidhållits obruten under en följd av år och delas av utskottet, heter det i betänkandet. Men utskottet underströk också att möjligheten att undgå kärnvapenanfall icke bara påverkas av var kärnvapnen är uppställda, utan också av det totala antalet kärnvapen. Det är därför angeläget, menade utskottet, att samtal på nytt kommer i gång för att på sikt minska den europeiska kärnvapenarsenalen. En kärnvapenfri zon skulle kunna utgöra en länk mellan de stater som har kärnvapen, framför allt de båda supermakterna, i diskussioner om att åstadkomma en praktisk kärnvapennedrustning inom ett större geografiskt område. Sedan följer utskottets slutsatser: ”Utskottet utgår ifrån att den sedan länge deklarerade svenska beredvilligheten att diskutera ett kärnvapenfritt arrangemang i Norden, under förutsättning att andra berörda stater är villiga att delta i en sådan diskussion, kvarstår oförändrad. Enligt utskottets mening bör den svenska regeringen hålla fortsatt nära kontakt med övriga nordiska regeringar i frågan —-—-. Om förutsättningar finns härför bör arbetet gå vidare.” Vad har då skett? Vad Norge och Danmark beträffar synes det klarlagt att dessa stater gärna medverkar i ett fortsatt utredningsarbete. Lika klart är att de vill se frågan om en nordisk kärnvapenfri zon i samband med en större europeisk lösning samt att under inga förhållanden enligt deras mening frågan kan handläggas på ett sätt som står i strid med Norges och Danmarks förpliktelser som medlemmar i NATO. Den sovjetiske presidenten Bresjnev har i en intervju i slutet av juni antytt att Moskva skulle kunna överväga åtgärder i sovjetiska gränsområden, men på frågor från svenskt och finskt håll har Sovjetdiplomatin icke velat säga något ytterligare och precisera vad som är meningen därmed. Washington har ställt sig helt negativt och velat undvika allt som skulle kunna störa de förhandlingar på ett högre plan mellan öst och väst som skall ta sin början i november och där europeiska strategiska kärnvapen skall behandlas. Självfallet är det också Washingtons mening, att en kärnvapenfri zon icke utan vidare kan omfatta NATO-staterna Norge och Danmark. Utrikesminister Ullsten konstaterade i dag att ingen av de stora kärnvapenmakterna var beredd att göra några konkreta medgivanden. Han konstaterade också att denna låsning och ovilja till reella åtaganden från supermaktshåll naturligtvis gör snara framsteg i zonfrågan svåra att nå. För svenskt vidkommande, noterade han, pågår undersökningar om förutsättningarna för en kärnvapenfri zon i enlighet med riksdagens beslut, och nära kontakt hålls med övriga nordiska regeringar. Det är gott och väl, och det är helt i överensstämmelse med vad riksdagen har uttalat. Däremot kan man kanske sätta ett frågetecken för den passus där utrikesministern sade att regeringen var övertygad om att en kärnvapenfri zon skulle kunna bli ett verksamt bidrag till att befästa och stärka vår säkerhet och stabilitet i Norden. Innan man konstaterar detta borde man helst avvakta de utredningar som pågår, herr utrikesminister. Denna analys kan tyckas ganska negativ, men det är väl bättre att vara negativ och realistisk än entusiastisk och orealistisk. Som Inga Thorsson framhöll i augusti: ”Om man har för högt ställda förväntningar och krav kan man riskera att engagemanget förvandlas till axelryckningar, likgiltighet och passivitet. En sådan utveckling vore förödande för ett folkligt fredsarbete”. Men även om bilden verkar negativ kan den som konstaterar detta, på grund av dessa bristande förutsättningar, avsky kärnvapenkrig lika mycket som de mest övertygade pacifister, och den som stöder en folklig fredsrörelse är därför icke medlöpare, utan kan ha skäl för verklig oro för att kärnvapenkapprustningen i Europa ökar krigsrisken. Han riskerar dock att sammanblandas med fredskämpar av annat slag. Belysande är, herr talman, att när den stora tyska demonstrationen i Bonn ägde rum i söndags prisades den entusiastiskt av Tass, och där återgavs allting — utom de appeller som riktades mot den sovjetiska upprustningen. Dessa fick icke komma sovjetiska lyssnare och observatörer till del — de undanröjdes av Tass! På samma sätt är fredsrörelserna i Östeuropa förbjudna. Det säger åtskilligt, herr talman!

Herr talman! För att de reformer som regering och riksdag beslutar om skall kunna föras ut till människorna måste det finnas en väl fungerande samhällsapparat. När regering och riksdag har dragit upp riktlinjerna för framtida reformarbete har i stor utsträckning beslutsbefogenheter decentraliserats till kommuner och landsting. Betydande samhällsuppgifter ombesörjs därför i vårt land i nära kontakt med kommuninvånarna och under medverkan av många förtroendevalda. Det har alltså haft ett demokratiskt egenvärde att välja en sådan lösning. Det är också regeringens bestämda uppfattning att de kommunala organen är bäst lämpade att bedöma medborgarnas behov av samhällsservice på lokal nivå. Jag vill nämna detta inledningsvis för att klart markera att regeringen självfallet sätter stort värde på det arbete som utförs i kommuner och landsting av tjänstemän och förtroendevalda i nära samarbete med de många människorna ute i vårt land. Det är ett betydelsefullt arbete med inriktningen att tillgodose enskildas behov av olika serviceåtgärder. Min syn på den offentliga sektorns roll är således i grunden positiv. För att reformpolitiken på sikt skall bli framgångsrik måste det råda balans i samhällsekonomin mellan anspråk och resurser. Nu besväras vårt samhälle av olika ekonomiska balansproblem. Jag hör emellertid inte till dem som vill beteckna vår nuvarande situation med alltför starka ord, som t.ex. kris. Det är ett för starkt ord i ett land där den allmänna välfärden ligger på en så hög nivå som hos oss. Endast Kuwait och Schweiz har exempelvis högre inkomst per capita än vårt land. Sverige har således möjlighet att ta itu med sina ekonomiska problem från en i ett internationellt perspektiv gynnsam utgångspunkt. I ett läge då den kommunala sektorn tar i anspråk ca en fjärdedel av bruttonationalprodukten är det naturligt att också kommunerna och landstingen berörs av strävan att åstadkomma samhällsekonomisk balans. Det nu aktuella ekonomiska paketet har flera positiva effekter för kommunerna. Sänkningen av mervärdeskatten kompenserar exempelvis den kommunala sektorn för de ränteförluster som görs på grund av omläggningen av utbetalningsrutinerna när det gäller kommunalskatten. Det tycker jag att både socialdemokrater och moderater bör tänka på när de motsätter sig en momssänkning. Under en följd av år har ökningstakten i den kommunala verksamheten varit hög. Medvetenheten om de samhällsekonomiska obalansproblemen ute bland våra kommunalt förtroendevalda har emellertid medfört en successiv anpassning till en lägre expansionsnivå under det senaste året. Enligt nu tillgängliga uppgifter kommer volymökningen för primärkommunerna att ligga på ca 1 20. För landstingen kan ökningen komma att ligga på ca 1,6 Zo. För den samlade kommunala sektorn betyder det ca 1,2-1,3 20 i volymökning. Resultatet ligger mycket nära vad regering och riksdag rekommenderat och innebär en betydande dämpning i förhållande till förra året. Det bör emellertid särskilt noteras att dämpningen har åstadkommits utan skattestopp eller andra tvångsmedel. Det visar att förtroendevalda och tjänstemän i landets kommuner är villiga att ta sin del av ansvaret för att skapa balans i ekonomin. Framgångarna på detta område tror jag till en del kan tillskrivas det vidgade samarbetet och det samspel som har utvecklats mellan stat och kommun och som enligt mitt sätt att se fungerar allt bättre. Överläggningar om ekonomiska frågor sker nu med täta mellanrum. Även om inte varje resonemang leder fram till överenskommelser har jag den bestämda uppfattningen att man på detta sätt kommer närmare varandra i en gemensam grundsyn beträffande ekonomiska realiteter. Det allt närmare samarbetet ligger enligt min mening väl i linje med de förslag som kommunalekonomiska utredningen lämnade för några år sedan. Den som följer den allmänna debatten om kommunernas ekonomi kan lätt få intryck av att det pågår en omfattande nedrustning av den kommunala servicen i vårt land. Jag tycker att det är angeläget att dementera just detta. Även om debatten förs i termer som ”åtstramning” och ”nedskärning”, måste man komma ihåg att det hela tiden är fråga om att begränsa ökningstakten. Några generella nedskärningar är det alltså inte fråga om, som jag sade, utan endast en dämpning av ökningstakten och självfallet också en starkare prioritering. Riksdag och regering å ena sidan och kommun och landsting å den andra har ett gemensamt ansvar för metoderna för att åstadkomma dämpning. Vid de upprepade diskussioner som förts inom regeringen, och som kommer att föras med kommunförbunden, har det ofta framkommit att det främst är de statliga besluten och åtgärderna som orsakar den kommunala utgiftsexpansionen. Kommunerna anser också att myndigheternas allmänna tillsynsverksamhet leder till kostnadsfördyringar och onödiga detaljregleringar. Svenska myndigheter sätter säkert en ära i att vara effektiva och göra ett bra jobb. I allt väsentligt lyckas man självfallet med denna målsättning. Varje sektorsmyndighet strävar således efter att nå en så hög kvalitet som möjligt inom det sektorsområde som man ansvarar för. Resultatet kan då helt naturligt bli föreskrifter och tillsynsverksamhet, som i alltför hög grad detaljreglerar verksamheten och ytterst självfallet har effekter på kostnadssidan. Varken riksdag, regering eller myndigheter kan gå förbi den kritik som kommunerna riktar på dessa punkter. Kraven på förändringar i samhällsförvaltningen är en utmaning till oss alla. Den bör leda till förnyelse och omprövning också av redan befintlig verksamhet. För att komma till rätta med de samhällsekonomiska svårigheterna får vi inte vara rädda för en diskussion om både form och innehåll i fråga om den offentliga sektorns uppgifter. Här är det viktigt att åtgärder vidtas från olika håll som leder i den riktningen. Det är enligt min mening också nödvändigt att myndigheterna tar en aktiv del i utvecklingsarbetet. För att engagera myndigheterna i detta viktiga arbete har regeringen vidtagit ett flertal åtgärder. I början av året samlades ett fyrtiotal generaldirektörer för överläggningar och information om den kommunala ekonomin. Under överläggningarna konstaterades att utvecklingen mot allt större inslag av ramlagstiftning hade inneburit att myndigheternas normgivning fått ökad betydelse för samhällsresursernas användning. Denna konferens med generaldirektörerna har nu följts upp med en promemoria, som utarbetats av stat-kommun-gruppen, där myndigheterna får vägledning för översyn av statlig reglering. Syftet är att undanröja sådan normgivning som onödigtvis försvårar kommuners och landstings strävan att anpassa verksamheten till ett begränsat samhällsekonomiskt utrymme. I dagarna följs generaldirektörskonferensen upp med ett möte, där stat-kommun-gruppen har en genomgång av den vägledning som skall ske med de kontaktmän som olika statliga myndigheter har utsett. Regeringen har också i en särskild förordning givit de statliga myndigheterna i uppdrag att före den 1 juli 1983 se över sina föreskrifter, anvisningar och råd. Syftet är att rensa bort onödiga föreskrifter och göra en klar skillnad mellan vad som är bindande och inte bindande för kommunerna. Begreppet anvisningar skall exempelvis tas bort. Det har rått en betydande oklarhet på kommunal nivå om anvisningar är bindande eller inte. Regeringen har också gjort ändringar i allmänna verksstadgan, som innebär att myndigheterna i sin verksamhet skall eftersträva en minskad detaljkontroll av kommuner och landsting. Jag har här berört de statliga myndigheternas roll för att dämpa den kommunala utgiftsexpansionen. En liknande roll tillkommer det statliga kommittéväsendet. Regeringen har därför gjort en ändring i kommittéförordningen som innebär att ett utredningsförslags konsekvenser från såväl ekonomisom självstyrelsesynpunkt skall redovisas i kommitténs betänkande. Kommittéer och särskilda utredare har också fått tilläggsdirektiv som ger dem i uppdrag att prioritera frågor som leder till besparingar och förenklingar i samhällsförvaltningen. En redovisning av kommittéernas och utredarnas överväganden på detta område skall lämnas till regeringen senast den 1 januari 1982. Jag har velat ge denna redovisning av en del av det arbete som pågår i stat-kommun-gruppen, hos myndigheterna och i de statliga kommittéerna för att minska den statliga detaljregleringen av kommuner och landsting. Frågan är också föremål för fortlöpande vaksamhet i regeringskansliet. Det är särskilt viktigt att medvetenheten om den kommunala självstyrelsens betydelse för att åstadkomma god hushållning med knappa ekonomiska resurser kan växa sig allt starkare. Det är min uppfattning att den bästa hushållningen åstadkommes om besluten decentraliseras och läggs så nära de enskilda människorna som möjligt. För att detta förenklingsarbete även framgent skall bli framgångsrikt är det angeläget att ett brett engagemang skapas ute bland de kommunalt förtroendevalda och att tips och synpunkter lämnas till stat-kommungruppen. Jag vill påstå att det från statens sida aldrig tidigare har öppnats så många möjligheter för den kommunala sidan att få sina synpunkter beaktade när det gäller kommunernas utvecklingsmöjligheter. F.n. håller stat-kommun-gruppen också på med studier angående kommunal planering, byggprocessen, hälsooch miljövården samt kulturoch fritidsområdena. Statens bidragsgivning till kommunerna har ökat hela tiden från regeringsskiftet 1976. Av den allmänna debatten kan man ibland få intrycket av motsatsen. Det förtjänar att återigen nämnas att t.ex. skatteutjämningsbidraget har ökat från 2,8 miljarder 1975 81 och till 10,2 miljarder för 1981/82. Ett problem med den statliga bidragsgivningen är att den sker på ett mycket splittrat sätt. En kartläggning som stat-kommun-gruppen gjort visar att det finns ca 120 olika statsbidrag som regleras i närmare 60-talet författningar. Det är komplicerat både för statsmakterna och för kommunerna att hålla i och ta ansvaret för ett så splittrat bidragssystem. Det inser nästan alla. Det är därför inte svårt att vinna gehör i många politiska läger för tankegångarna att man skulle övergå till mera generella statsbidragsformer, gärna med skatteutjämnande effekt.

Ett krafttag kunde tas efter den kommunalekonomiska utredningens förslag med den, enligt min mening, önskvärda möjligheten att gå vidare både ur rättvisesynpunkt och i förenklingsavseende. Det är en angelägen form av decentralisering, som ger kommunerna större självstyrelse. Arbetet med de kommunaldemokratiska frågorna löper vidare. I många kommuner börjar man nu inrätta lokala organ i enlighet med den försökslagstiftning som riksdagen beslutade för några år sedan. En annan sak som jag särskilt vill ta upp i det här sammanhanget är den kommunala forskningen. Den kommunaldemokratiska kommittén har varit huvudman för ett stort kommunaldemokratiskt forskningsprojekt som nu håller på att avslutas. Ett antal rapporter har publicerats och fler kommer från trycket den närmaste tiden. Projektet kommer att avslutas genom att en samlad publikation med sammanställning av de olika resultaten ges ut. Det är min förhoppning att denna presentation skall ge ett rikt underlag, så att man ute i kommunerna skall ha en så bra inriktning och grund som möjligt för diskussionerna om den kommunala demokratins framtida förutsättningar. Jag kan också nämna att vi f. n. överväger hur detta forskningsarbete skall kunna få en fortsättning. Här har grunden lagts och nu gäller det att bygga vidare. Det är härvid en särskilt angelägen uppgift att de kommunaldemokratiska aspekterna kan kombineras med forskning rörande de kommunalekonomiska utvecklingslinjerna. Det är min bestämda uppfattning att det är väsentligt att verksamheten på det kommunala området också kan vägledas av en framåtsyftande forskning. Det kommer att vara till gagn för hela samhällsutvecklingen.

Herr talman! Sverige är ett rikt land. De stora naturrikedomarna har spelat en avgörande roll i den industriella utvecklingen. En välutbildad och skicklig arbetskraft — allt från arbetare till företagsledare — har varit en annan förutsättning för vårt välstånd. Allt mindre av handelshinder i världshandeln och den fortlöpande integrationen i Europa har möjliggjort att dessa resurser utnyttjats effektivt. Frihandeln har varit en avgörande förutsättning för denna snabba ekonomiska utveckling under efterkrigstiden. Genom den internationella arbetsfördelningen har ett litet land som Sverige blivit en betydelsefull handelspartner på den internationella marknaden. Frihandeln innebär att de varor och tjänster ett land producerar fritt skall kunna säljas och köpas mellan nationerna. En vara skall utan begränsningar genom tullar eller kvoteringar kunna föras fritt över nationsgränserna. Knepen att hindra ett lands export är många. I dag talas också om icke-tariffära handelshinder. Med detta menas handelshinder som på andra sätt utgör begränsningar för det internationella varuflödet. Exempel på icke-tariffära handelshinder är säkerhetsföreskrifter på bilar eller tekniska apparater. Sådana föreskrifter kan vara så besvärliga att de i praktiken stänger ute produkter från vissa länder från en marknad. Herr talman! En marknadsekonomi har många fördelar. Konsumenternas önskemål styr utbudet av varor och tjänster. Det är inte någon byråkratisk institution som planerar varuutbudet. De många producenternas strävan att ge människorna det de vill ha gör att resurserna utnyttjas på bästa sätt. På världsmarknaden är förhållandena likartade. En väl fungerande handel mellan staterna medger en arbetsfördelning. En vara kan på så sätt produceras där de bästa förutsättningarna finns för att framställa just den varan. De ekonomiska resurserna utnyttjas till ftomma för konsumenterna. För en liberal och anhängare av marknadsekonomin är alltså också frihandeln en viktig del av den ekonomiska politiken. Under hela efterkrigstiden har tanken på frihandel successivt förverkligats i allt större utsträckning. Detta har bl.a. manifesterats i det s.k. GATT-avtalet, det avtal som reglerar en stor del av världshandeln. Sverige har i de förhandlingar som lett till detta avtal spelat en aktiv roll. GATT-förhandlingarna har medfört att flertalet tullar på industrivaror har reducerats väsentligt under en lång följd av år. Den europeiska integrationen har också spelat en mycket viktig roll för den svenska utrikeshandeln. Skapandet av frihandelsorganisationen EFTA — där ju Sverige var en av tillskyndarna — har kraftigt stimulerat den svenska handeln. Genom de svenska frihandelsavtalen med EG -— likartade avtal har EG ingått även med övriga EFTA-stater — skapades i ett slag en enda marknad för svensk export på närmare 300 miljoner människor. Sverige har dragit stor nytta av denna utveckling. I dag exporterar vi en fjärdedel av den svenska bruttonationalprodukten. Ännu mer intressant är kanske att halva den svenska industriproduktionen säljs utanför Sveriges gränser. För att klara produktionen och sysselsättningen i Sverige måste vi alltså hitta avsättning för en mycket stor del av de svenska varorna på utlandsmarknaderna. Det svenska välståndet och den fortsatta ekonomiska utvecklingen i vårt land är därför beroende av att vi har fri tillgång till andra marknader, marknader där de svenska produkterna inte får möta några försvårande handelshinder. Sveriges största exportmarknad är EG. De frihandelsavtal Sverige ingått med de europeiska gemenskaperna har, som jag nämnde, haft stor betydelse för inte bara exporten till utan även importen från EG. De former för samarbete med EG som vi nu har fungerar bra, och ett allt intensivare samarbete pågår på många områden. Kontakterna mellan den svenska regeringen och EG-kommissionen äger rum i en blandad kommission två gånger om året. Vid det ena tillfället sker de på ministernivå. Tidigare i år hade vi det första mötet på ministernivå. Jag hade då tillfälle att diskutera våra relationer med EG med ledamoten av EG-kommissionen Haferkamp. Den här typen av överläggningar kan ses som ett yttryck för det nära samarbete som byggts upp mellan Sverige och EG och för de goda relationer som Sverige har med gemenskaperna. I framtiden kommer handeln med u-länderna att spela en allt större roll. Den tid är förbi då man kunde tala om u-länderna som en enhetlig grupp. Det rika oljelandet Kuwait och det bottenlöst fattiga Tchad är båda u-länder. Men förutsättningarna för en ekonomisk utveckling i dessa båda länder är helt olika. I båda fallen är det likväl av stor betydelse för utvecklingen vilken inställning vi i den rika industrialiserade världen har. Vi måste stå fast vid målet för det offentliga biståndet, och vi måste vara beredda på att vidta åtgärder för att öka handeln med u-länderna. En annan politik skulle leda till en minskad ekonomisk aktivitet i u-länderna. På sikt skulle internationella kreditgivare inte våga ge mera lån till de redan skuldtyngda u-länderna. En sådan utveckling skulle på lång sikt också drabba vår egen ekonomi. Genom internationellt företagande, en växande internationell kapitalmarknad, ökad världshandel och ökad produktion i u-länderna blir i-länder och u-länder mer ömsesidigt beroende av varandra. Den tid är förbi då den industrialiserade världen klarade sig lika bra utan u-länderna. Detta beroende är ett uttryck för att utjämningen i världen ändå kommit någon liten bit på väg. Påfrestningarna på det internationella regelsystemet på handelns område har sedan andra världskriget varit många. I början av 1970-talet kunde Västeuropas och snart även Japans industrier mäta sig med USA:s. Delvis tack vare amerikanskt stöd hade det en gång sönderbombade Europa etablerat sig som en likvärdig konkurrent. 1970-talets ekonomiska politik i Förenta staterna präglades av konkurrensen från Europa. Denna politik ökade påfrestningarna i det internationella regelsystemet på handelns område. Protektionistiska åtgärder var i det klimatet en svår frestelse. Alla förhandlingsrundor i GATT hade fram till 1970-talet främst ägnats åt de klassiska öppna handelshindren. Att sänka tullar och avskaffa kvoteringar hade varit enkelt i den betydelsen att de gick att mäta och definiera. Samtidigt knäsattes vissa principer för den internationella handeln. En viktig grundtanke i GATT-avtalet är principen om mest gynnad nation. En medlemsstat i GATT är därmed bunden till att ge alla undertecknare samma förmåner. En förmån för ett land skall tillkomma också alla andra länder som undertecknat GATT-avtalet. Senare under 1970-talet kom skiljelinjen mellan olika typer av handelshinder att bli klarare. Gränsdragningen gick mellan den typ av handelshinder som jag nu här nämnt — tullar och kvoter — å ena sidan och de icke-tariffära å den andra. Denna skillnad i attityden till öppna och dolda handelshinder blev ganska tydlig under den senaste förhandlingsomgången i GATT, den s.k. Tokyorundan. Resultatet av den förhandlingen blev att tullarna på industrivaror sänktes ytterligare. Det gick också att i det sammanhanget ta särskild hänsyn till u-länderna. Men viktigare var att man också lyckades nå överenskommelse om regler beträffande en rad icke-tariffära handelshinder. Deltagarstaterna hade avsikten att utarbeta ett antal koder på de icke-tariffära områden som jag tidigare berört. Sammanfattningsvis kan man konstatera att mycket arbete återstår på denna punkt. Visserligen har vissa koder mot protektionistiska åtgärder godtagits, men det kan alltså inte dölja det faktum att på området vid sidan om tullarna återstår mycket att göra. GATT:s generalsekreterare Dunkel — en person med lång handelspolitisk erfarenhet — har träffande beskrivit det internationella handelspolitiska läget som en ”terrorbalans”. Han menar att trots avsaknaden av fullständiga regler, trots den svaga ekonomiska utvecklingen i världen och trots det politiska tryck som finns i enskilda länder har större protektionistiska ingreppi stort sett kunnat undvikas. Dunkel menar att det med något mindre undantag är rädslan för motåtgärder som hindrat enskilda stater från att avvika från gällande regler och tillgripa protektionistiska åtgärder. Hur frestande det än har varit så har ingen vågat trycka på knappen. Terrorbalansen på handelns område har hittills varit effektiv. Jagtror att denna Dunkels uppfattning i stort sett är riktig. Det ömsesidiga beroendet har i sig lagt hinder i vägen för en återgång till 1930-talets utpräglade bilateralism. Detta hindrar inte att alla länder har ett ansvar för att motarbeta protektionismen och i positiv anda försöka undanröja den här terrorbalansen och skapa förståelse för att frihandeln är viktig. Vissa länder och ländergrupperingar utgör stormakter på det ekonomiska området. I juli i år möttes t.ex. ledarna för de sju stora västliga nationerna i Ottawa. Deras ekonomiska potential kan uttryckas på följande sätt. Dessa sju länder — USA, Canada, Frankrike, Storbritannien, Västtyskland, Italien och Japan — svarar för hälften av världshandeln och för fyra femtedelar av industriländernas samlade produktion. Risken för att i-länderna vill införa skyddande åtgärder på handelns område är stor. På vissa sektorer är dessa redan verklighet. EG:s krisplan för stålindustrin och olika åtgärder som vidtagits som en följd av Japans framgångsrika bilexport är exempel på detta. Kortsiktigt kan sådana åtgärder, vare sig de vidtas ensidigt eller bilateralt, ge resultat. Än så länge förekommer de i relativt ringa omfattning, och riskerna för en bilateralism i handeln mellan västvärlden och Japan är måhända än så länge små. Men skulle den här typen av överenskommelser sprida sig skulle det bli dyrt för världsekonomin, och särskilt dyrt skulle det bli för ett land som Sverige, som är så beroende av handel och export. Det finns i dag också tendenser till att internationella frågor på handelns område får sin lösning utanför traditionella fora. Världens ekonomiska stormakter — USA, Japan och EG — möts utan insyn från andra för att diskutera ekonomiska problem. Resultaten av den här typen av trilaterala överläggningar kan i hög grad komma att påverka länder som Sverige. Men det är just därför som Sverige och andra länder utanför stormakterna har en så viktig roll att spela i internationella organisationer. För Sveriges del tillmäter vi det arbete som bedrivs i internationella fora när det gäller ekonomi och handel, främst i OECD och GATT, stor vikt. Det är av utomordentligt stor betydelse för ett litet land som Sverige att kunna delta i arbetet med att utforma reglerna för den internationella handeln. Om detta arbete huvudsakligen bedrivs i de internationella organisationer där Sverige är representerat är våra förutsättningar att påverka besluten större. Toppmöten i en sluten krets kan minska intresset för det arbete som bedrivs i de öppna, etablerade institutionerna. Det finns de som hävdar att sammankomster som den i Ottawa i somras mellan stormakterna i ökad utsträckning kan komma att bli formaliserade. För att kunna möta de utmaningar som det multilaterala handelssystemet här står inför är det enligt min uppfattning utomordentligt viktigt att de institutioner som etablerats för att diskutera handelsfrågor, i första hand GATT och OECD, får allt stöd de behöver. Självfallet har de stora handelsmakterna — USA, EG och Japan — möjligheter att fritt föra diskussioner sinsemellan. Men om beslut av stor räckvidd om handelspolitiska åtgärder fattas i sådana fora, kan det framkalla en misstro mot de internationella organ som är öppna för alla länder. Därmed kan förtroendet för de organisationerna och för det internationella regelsystem som dessa organisationer står för undergrävas, och på så sätt kan möjligheterna att finna lösningar på de problem som finns på världshandelns område komma att försämras. Herr talman! Kortsiktiga intressen ser hoten i frihandelns skepnad. Protektionismen har ofta tillgripits i tider av ekonomisk stagnation. Förespråkare för protektionismen pekar på det stora beroende som frihandeln har skapat. Frihandeln har, menar man, delvis varit till nackdel för den sociala utvecklingen. Frihandeln ställs på det sättet i motsats till grundläggande liberala värden, och kritikernas slutsats blir att frihandeln mera är en teoretisk vision. Den översikt jag här har lämnat visar att den svenska regeringen inte delar den uppfattningen. Vi ser med allvar på de tendenser till ökad protektionism som har brett ut sig på vissa håll i världen. Med de utgångspunkter som vi har i Sverige — ett land som är exceptionellt beroende av världshandeln — är det regeringens uppgift att med alla tillgängliga medel motverka protektionismen och värna om frihandeln.

Herr talman! Jag skall be att få ta upp några verklighetsnära problem: nedläggningar, friställningar, korttidsvecka, permitteringar — stående rubriker i dagstidningarna numera. Och hur skall det då bli i det svenska samhället? Arbetssituationen i Gävleborgs län är nu värre än någonsin. Vid månadsskiftet september-oktober varslade 46 företag om driftinskränkningar. 1119 arbetstagare berörs. Varslen gäller uppsägning av 250 personer, permittering av 396 och förkortad arbetsvecka för 473. Det är 28 fler företag, och varslen berör 713 fler personer än samma tid förra året. 6 000 arbetslösa slåss om 342 lediga jobb, det är 14 arbetslösa på varje ledig plats. Kvinnorna och ungdomarna är värst utsatta. Länsarbetsdirektören säger att det är den värsta situation han upplevt under sina nio år på posten. Dessa siffror är på intet sätt överraskande. Den passivitet som präglat regeringen har satt sina spår. Jag har plockat fram regeringsdeklarationen från 1976 när den borgerliga regeringen trädde till. Där står att läsa beträffande sysselsättningen: ”Regeringen skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet.” Men det har då inte gällt Gävleborg. I regeringsdeklarationen som lades fram den 22 maj 1981 sägs: ”Regeringen ser som sin huvuduppgift att bekämpa arbetslösheten. Att skapa regional balans och arbetstillfällen i alla delar av landet är dessutom ett viktigt fördelningspolitiskt mål ———.” Men det har vi inte märkt något av i Gävleborgs län. I den senaste regeringsdeklarationen, som lades fram nu den 6 oktober, konstaterar regeringen att sysselsättningen i Sverige i internationellt perspektiv är mycket hög. Jag tolkar den versionen så, att regeringen givit upp målsättningen om regional balans eller politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. Att arbetet och dess villkor formar en väsentlig del av människans liv är helt klart. Arbetet är ett medel för att skapa en god materiell försörjning. Arbetets villkor bestämmer många fundamentala villkor för individen. Materiella omständigheter, hälsa, fritidsmöjligheter, delaktighet i politiskt och fackligt arbete, familjeoch bostadsförhållanden, alla dessa faktorer är i varierande grad förbundna med de villkor som råder i arbetslivet. Arbetslösheten kan omvänt leda till minskad självkänsla och till en försämrad ekonomisk situation. Även för samhället som helhet är individens deltagande i arbetslivet av avgörande betydelse. I ett samhälle som accepterar arbetslöshet uppstår stora materiella och sociala klyftor med isolering och främlingskap. Utslagningen blir märkbar. De sociala följderna kommer vi att få vidkännas i decennier. Herr talman! I flera motioner har vi socialdemokrater från Gävleborgs län påtalat vår oro för den vikande sysselsättning som länet under flera år brottats med. Vi har påtalat de otillräckliga statliga insatserna för att klara länets sysselsättning. Vi har påtalat att den statliga sysselsättningen skulle behöva öka med 2 000 arbetstillfällen för att komma i nivå med det som är normalt för riket. Vi har påtalat att länet är det enda av Norrlandsoch skogslänen där staten inte har gått in med speciella insatser i form av regionala investmentoch utvecklingsbolag, och vi har påtalat den låga andelen sysselsatta inom statliga verk. Riksdagen har vid flera tillfällen framhållit att nya statliga verksamheter bara undantagsvis bör lokaliseras till Stockholmsområdet. Det är bl.a. av den anledningen vi socialdemokrater från Gävleborg vill stå fast vid bedömningen att energiverket bör förläggas till Gävle. En av motiveringarna är att Gävleborgs län har många energikrävande industrier, t.ex. Korsnäs Marma, NCB-Vallvik, Sandvik AB, SKF och Stora Kopparberg. Gävleborgs län betraktas emellertid inte alltid som ett Norrlandslän. Även om problemen har samma karaktär här som i Norrland i övrigt, så är stödinsatserna markant lägre. Det kan gälla regionalpolitiska insatser som skatteutjämningsbidrag och prisstöd. Och vi står fortfarande utanför Norrlandsfonden. För den framtida utvecklingen i länet är det viktigt att man gör klart för sig attdes.k. Norrlandsproblemen i stor utsträckning finns i Gävleborgs län och låter detta få slå igenom även på åtgärdssidan. Länets glesbygdskommuner har fått vidkännas förlust av utbildad arbetskraft, som sugits upp av de större orterna när sysselsättningen sviktat på de mindre. Ett slopande av gällande bestämmelse att flyttningsbidrag ges endast tills.k. ombytessökande, som flyttar från orter med vikande sysselsättning, skulle öka möjligheterna till anställning av arbetssökande som av olika skäl är lokalt bundna. Det skulle också främja en positiv rörlighet på arbetsmarknaden och samtidigt ge ekonomisk kompensation åt alla som måste byta bostadsort vid arbetsbyte. Herr talman! Vi förväntar oss att Gävleborgs län verkligen blir positivt ihågkommet i den av regeringen aviserade propositionen om den framtida regionalpolitiken.

Herr talman! Under flera decennier har den sociala tryggheten stått i centrum för samhällsarbetet i landet och blivit föremål för omfattande reformer och framsteg. Det har gällt insatser för gamla, för barn, för sjuka och framför allt för personer med handikapp. I stor utsträckning har det handlat om ekonomisk omfördelning och om samhällets ansvar för människornas trygghet. För socialdemokratin är det viktigt att gå vidare på den inslagna vägen och hålla fast vid de tidigare målen. Vår strävan måste vara att göra tillvaron allt bättre för alla dem som är beroende av samhällets insatser för att kunna forma ett fritt liv utan att behöva ängslas för morgondagen. När det gäller socialpolitiska och ekonomiska insatser för de enskilda människorna behöver ingen tveka om var socialdemokratin står. Våra löften till utsatta grupper ligger fast, trots att samhällsekonomin befinner sig i kris. Solidaritet och rättvisa är aldrig så viktiga som i svåra tider. Genom olika åtstramningspaket visar den borgerliga regeringen sin inställning till pensionärernas och de handikappades villkor. Beslutet i fjol urholkar enligt riksförsäkringsverkets beräkningar pension, handikappersättningar och vårdbidrag med 7,3 26 på fem år och med 15 9 på tio år. Lägger man därtill ändring av indexreglerna i det nuvarande krispaketet, innebär det på längre sikt en ganska betydande minskning av dessa förmåner. Enbart via socialförsäkringar skall regeringen enligt det nuvarande förslaget spara 1,8 miljarder. Således får handikappade, pensionärer och sjuka betala merparten i åtstramningspaketet. Man säger också att kommunerna skall begränsa sin tillväxt till 1 96, vilket får till konsekvens en begränsning av den offentliga sektorn med bl.a. färdtjänst, hemhjälp och övrig social service. Regeringens politik innebär också mindre resurser till arbetsvård och elevassistenter, vilket försvårar rehabiliteringen. Förslaget om självrisk inom sjukförsäkringen kommer att göra det svårare för handikappade att komma ut på arbetsmarknaden. Sänkningen av driftbidraget till Samhällsföretag från 135 9 till 129 96 betyder att Samhällsföretag måste slå av på ambitionerna att 10 Riksdagens protokoll 1981182:7-8 sysselsätta fler svårt handikappade personer och ställa upp med arbetsbiträden åt dem. Listan på reformer som man nu drar in på kan göras lång. Det har alltså skett en kursändring, som jag ser det, när det gäller samhällets socialpolitiska strävanden. Den borgerliga regeringen drar sig inte för att skära ned på det sociala trygghetssystemet, som garanterar enskilda människors frihet och trygghet. Många av åtgärderna i sparplanerna är direkt inriktade på inskränkningar av de rättigheter som svensk handikapprörelse i samarbete med progressiva politiska krafter har åstadkommit. Regeringen lever därmed dåligt upp till handikappårets mål om att lägga fram förslag, som innebär ökad delaktighet och jämlikhet för handikappade personer. Också handikapprörelsen drabbas av neddragningar. Statsbidragets uppräkning med 3 96 täcker inte på långa vägar prisoch lönehöjningarna till följd av den årliga inflationstakten på 10-15 96. Denna minskning av statsbidraget innebär att en mycket viktig lägeroch skollovsverksamhet måste läggas ned för många handikappade ungdomar. Det är bara ett exempel. Många av dem får nu stanna hemma under skolloven, medan kompisarna kan fara ut i naturen eller upp till fjällen. Det är alltså en konsekvens av det minskade statsbidraget till handikapprörelsens verksamhet. Regeringens ovilja att ta ett ekonomiskt ansvar för handikappades rekreation medför också att denna möjlighet mycket snart kommer att försvinna. Det är ett hårt slag för många handikappade, som då får stanna hemma i en isolerad tillvaro. Regeringens handlande är verkligen förvånande. Man har inget politiskt mandat att angripa det sociala trygghetssystemet på det sätt som nu sker. Inför valet 1976 ställde man från borgerligt håll ut mycket långtgående löften om värdesäkring av pensioner och ersättningar. Dessa löften har man sprungit ifrån. I valrörelsen 1979 sade man inte något om det angrepp man nu riktar mot pensionärer, sjuka och handikappade. Fortfarande försöker borgerliga företrädare vilseleda allmänheten med tal om att de åtgärder som nu sätts in skall skydda utsatta grupper. Vad som nu sker i fråga om pensioner, handikappersättning, vårdnadsbidrag, hemhjälp, färdtjänst m.m., görs enligt borgerliga debattörer för att skydda utsatta grupper. Men det resonemanget är något svårsmält. Det pågår ett dubbelspel som definitivt inte gagnar den politiska debatten eller alla de människor som berörs. Givetvis kommer de socialpolitiska frågorna och sparpaketen att bli huvudpunkter i nästa års valrörelse. Statsrådet Karin Ahrland, som enligt talarlistan skall delta i debatten, har på folkpartimöten i landet betecknat vår kritik mot regeringens handlande som oärlig och osann. Jag vill slå fast att kritiken är riktig och fullt berättigad. Många människor är oroade, och det är deras oro vi för fram på olika sätt. Statsrådet Ahrland kan inte förneka att regeringen riktar angrepp mot förmåner som är betydelsefulla för många människor. Det gäller service, boende, färdtjänst och utbildning. Indragningar på dessa områden drabbar många människor och kommer på sikt att drabba ännu fler. Karin Ahrland har vidare vid två olika tillfällen framfört att kritiken inte gagnar de handikappade. Jag förstår att det är sagt i syfte att tysta debatten. Liknande försök gjorde ju Ola Ullsten i sitt Visbytal, där han betecknade folkrörelserna och därmed också handikapprörelsen som kravmaskiner. Jag måste säga att det uttalandet var klumpigt och väldigt oförskämt. Det är oroande när politiker reagerar mot handikappade, pensionärer och långtidssjuka, då dessa ställer krav på samhällets solidaritet. Ola Ullsten och övriga inom regeringen borde ju veta att svenska folkrörelser och handikapprörelsen inte är några kravmaskiner utan progressiva krafter, som vill utveckla ett samhälle där människor kan känna trygghet och tillförsikt. Med hänsyn till att många handikappade inte på långt när uppnått jämlikhet med andra i samhället har de rätt att ställa krav på ökade insatser från samhällets sida, nu och i framtiden. Regeringens företrädare kan inte leva i ovisshet om de starka reaktioner som regeringens handlande skapar ute i landet. Många människor, främst personer med svåra handikapp, känner oro för framtiden. Man vet inte vad som kommer i nästa sparplan, där regeringen skall dra in 8 miljarder, och i nästa sparplan igen. Redan nu drabbas många hårt. Och hur skall det bli sedan? Det undrar många. Man måste förstå att försämrar man viktiga reformer, urholkar man förmåner och ersättningar, då beskär man också friheten för enskilda människor, som är i mycket stort behov av samhällets stöd och tjänster. Såvitt jag förstår blir begreppet frihet en slogan i nästa års valrörelse och i den politiska debatten. Det innebär att man vill vidga friheten för somliga medan man beskär den för andra. Är det meningen med den politiska debatten, då måste jag beklaga utvecklingen. Regeringens väg att leda landet ut ur den ekonomiska krisen är felaktig, som jag ser det. Det förvånar mig att man valt den nuvarande linjen. Givetvis måste man angripa de ekonomiska problemen i landet. Men obalansen i ekonomin måste klaras av med hänsyn till människornas ekonomiska bärkraft. Det sker definitivt inte genom dagens politiska handlande, där man" begär mest av utsatta grupper och av dem som har det sämst ställt. Regeringens uppläggning skapar motsättningar i landet. I stället bör man eftersträva stor enighet kring de åtgärder som behövs för att återställa landets ekonomiska hälsa. Det förutsätter att man mycket bestämt håller fast vid de sociala mål som har varit vägledande under många decenniers reformarbete och som leder till att enskilda människor kan känna trygghet i livets olika skeden.

Herr talman! Jag vill ogärna gräla med just Börje Nilsson om svensk handikappolitik. Minst av allt vill jag beteckna hans kritik som oärlig. Jag vet att Börje Nilsson är en ärlig man, som mycket ärligt arbetar direkt med problemen ute på fältet. På ett par punkter är det kanske ändå frestande att något litet nyansera den bild han ger. Det är riktigt att pensionärerna har fått vidkännas en viss minskning i förbättringen av sina förhållanden under de senaste åren. Men det är också riktigt — som statsministern framhöll tidigare i dag — att de sämst ställda pensionärerna har hållits undan från den processen. Och Börje Nilsson vet lika bra som jag att bland dessa sämst ställda pensionärer, som inte har några nämnvärda andra inkomster än pensionen, befinner sig framför allt huvuddelen av landets handikappade pensionärer. Det är alltså inte riktigt att säga att just den gruppen skulle ha drabbats av någon särskilt svår åtstramning på denna punkt. Det är heller knappast, Börje Nilsson, rätt att säga att handikapporganisationerna skulle ha blivit särskilt förföljda. Om jag minns siffrorna rätt är statsanslaget till handikapporganisationerna i år tre och en halv gånger större än vad det var i den sista budget som den socialdemokratiska regeringen hade ansvaret för, och det är väsentligt mer än vad inflationen har betytt under de åren. En annan sak är att det kanske inte räcker till. Jagtror, herr talman, att det är nyttigt att försöka se så positivt som möjligt på varje situation som vi tvingas att ta itu med. Det är alldeles uppenbart att vi de närmaste åren inte kan se fram emot några nya stora kostnadskrävande reformer. Men jag tror att man, om man vill set.o.m. en så olustig situation litet positivt, kan konstatera att vi då och då behöver en paus i reformerandet för att se över vad vi redan har gjort, för att slipa av i kanter som skaver och för att, som det så vackert heter, utvärdera och förbättra inom de ramar där vi rör oss. Det finns mycket att göra. Om man utnyttjar den tid då man inte är fullt upptagen med att konstruera nya system för att distribuera pengar, kan man få ut mycket positivt av den tiden. För mycket stora grupper handikappade i Sverige i dag är det inte den personliga ekonomin som är det stora problemet. Det har varit så en gång, och vi kan alltjämt visa att handikappade har lägre inkomster än folk i allmänhet. Det är riktigt — de ligger under. Men det betyder inte att alla handikappade har lägre inkomster än alla andra — långt därifrån. T. ex. när det gäller en hushållstyp som i Sverige blir allt vanligare för varje år — två sammanlevande handikappade, gifta eller samboende, ofta unga förtidspensionärer — är det faktiskt inte pengarna som är problemet. I ett sådant hushåll har man i dag en inkomst som i jämförelse med inkomster från vanligt skattepliktigt förvärvsarbete motsvarar arbetsinkomster på 140 000-150 000 kr. om året och mer. Det är inte särskilt många fullarbetande svenskar som når upp till de beloppen. Men det vore mig långt fjärran att säga att dessa människor har det bra, alls icke. Deras problem beror emellertid inte i första hand på brist på pengar utan på att det de allra bäst behöver och mest efterfrågar inte finns att köpa för pengar. Och det är ett mycket svårare problem. Jag tror, herr talman, att vi har goda möjligheter att använda de närmaste åren till att ge något mer än bara pengar. Pengar är bra. Jag kritiserar inte ett ögonblick att vi under en lång följd av år — skall vi säga sedan början eller mitten av 1960-talet — har raskt förbättrat de ekonomiska förhållandena för de människor vi nu talar om. Det är bra. Men det är inte allt. Vi har ju i viss utsträckning med pengar köpt oss fria från mycket svårare tider. Vi har hört redan en gång i dag nämnas att de totala utgifterna för handikappändamål är 14 000 milj.kr. under det budgetår som vi är inne i och att det har varit en mycket avsevärd ökning på de senaste fyra fem åren. Visst är det så. Men bilden blir delvis en annan om vi nämner att nästan exakt hälften av dessa 14 000 miljoner, dvs. 7 000 miljoner, går till förtidspensioner. Det är en mycket hög summa. De 7 000 miljonerna är enligt min mening i betydande utsträckning onödiga pengar. Jag skulle vilja skicka med ett tips till Karin Ahrland att regeringen lägger fram ett program för att på fem eller tio år åtminstone halvera beloppet i fråga. Om vi om fem eller tio år kunde nöja oss med 3,5 miljarder i förtidspensioner, skulle det vara ett stort handikappolitiskt framsteg. Jag menar självfallet inte — om nu Börje Nilsson misstänker det — att vi skall börja skära ner pensionsbeloppet till hälften, alls icke. Inte heller menar jag att vi skall ta bort pensionen från någon som behöver den. Tvärtom har jag under några år varit sysselsatt med att försöka upprätthålla förtidspensionens anseende som en i många fall alldeles utomordentlig och omistlig stödform. Jag har brukat säga att det vore olyckligt, om vi lyckades få en stämpel av ovärdighet över förtidspensionen — det skall vi till varje pris undvika. Men samtidigt vet vi att vi i dag har ibland oss tusen och åter tusen förtidspensionärer som aldrig borde ha varit förtidspensionärer. Man sitter ute i våra försäkringskassor och pensionerar den ena efter den andra. Alltför många går direkt från barnbidraget till förtidspensionen. Alltför många hamnar i förtidspensionssituationen i vad som borde vara deras bästa ålder. Vi vet att när man väl en gång har hamnat i denna situation sitter man så att säga i pärmen för färdigbehandlade ärenden. Men det är inte ens riktigt lagligt — man är faktiskt skyldig att följa sådana här ärenden. Det är inte meningen att den som får förtidspension skall förbli förtidspensionär i hela sitt liv. Förtidspension kan vara den helt rätta åtgärden i ett givet ögonblick.

Men man får inte ge upp i och med detta. För några år sedan hade jag tillfälle att titta på en mycket kvalificerad rehabiliteringskurs. Den hölls förresten i Norrköping i AMS regi. Man hade plockat ihop femton utomordentligt gravt handikappade ungdomar från olika håll i landet för att under ett år ge dem en mycket kvalificerad yrkesutbildning. Det var en dyr och fin kurs. Tyvärr avbröts den litet för tidigt. Arrangörerna tyckte nog att de hade gjort en fin insats, för av de femton — som man alltså hade plockat från vårdhem och sjukhem, där de satt och inte gjorde någonting — var det faktiskt nio som kunde föras ut i arbete, de flesta i skyddat arbete men någon på öppna marknaden. Sedan lade man ner kursen, eftersom det var för få kvar för att motivera en fortsatt insats. Men jag kan inte hjälpa, att när jag får upplysningen att av 15 har man lyckats få ut nio i arbetslivet, så är min första fråga: Hur gick det med de sex? Jag tycker egentligen det är den viktigaste frågan. De sex som var kvar — vad hände med dem? Gick de tillbaka till sina sjukhem eller i något fall ålderdomshem och satt där som om ingenting hade hänt? Jag vet inte. Jag har försökt få reda på det, men jag har inte lyckats. Men jag vet att de inte kom ut i arbetslivet den väg som vi hade hoppats. Jag vet emellertid också att några av dem — kanske allesammans, vem vet — kunde ha gjort det. Vi är bra på handikappolitik i Sverige. I många avseenden är vi utan minsta tvivel främst i världen. Jag hade tillfälle i förra veckan att delta i ett internationellt handikappsymposium i Italien, där man bl.a. redogjorde för informationsinsatser om och till handikappade. Det gällde egentligen ett arbete som pågår inom EG, den europeiska gemenskapen. Det var en engelsman som var föredragande och expert i ärendet. Han gick igenom land för land och redovisade hur långt man kommit i hela EG-området. Och så lade han till ett enda land därutöver, Sverige, med motiveringen att även om Sverige inte hör till EG så går det i de här sammanhangen inte att komma förbi Sverige. Det kan vi vara glada för. Visst är det sant att vi i många avsnitt hunnit mycket långt. Men vi har inte hunnit längst på alla områden. Och jag har på den senaste tiden blivit mer och mer övertygad om att just när det gäller rehabilitering, undervisning, utbildning, är vi långt ifrån längst framme. Man kan hitta många länder, både i Europa och annorstädes, som har kommit längre än Sverige. Varför tar jag upp just den sidan av saken? Jo, därför att detta hör till de områden — det är kanske det viktigaste området i det avseendet — där jag är alldeles övertygad om att vi även i en tid då vi alla, om vi är uppriktiga, måste medge att det inte finns några nya mängder av miljarder att ösa in, kan göra utomordentligt viktiga insatser. 7 miljarder kronor för förtidspension räcker till väldigt mycket rehabilitering. Det skulle inte förvåna mig ett dugg, om man som jag säger skulle kunna halvera det beloppet genom rehabiliteringsinsatser och ändå ha en slant över som besparing i statskassan — och det skulle iså fallinte vara något fel, för det är väldigt mycket pengar, och de är felaktigt placerade. Det finns många andra avsnitt på det här området, som man kunde se över och göra någonting åt. Vi har t.ex. aldrig riktigt lyckats ta itu med det problem som ligger i att olika handikappgrupper har sinsemellan motstridiga intressen. De måste ha det, och det kan varat.o.m. oförenliga intressen. För att ta någonting mycket enkelt, så är det en självklarhet att den som sitter i en rullstol hatar trottoarkanter och vill om möjligt ha bort dem allihop. Men det är lika självklart att den som är blind och känner sig fram med en vit käpp till varje pris vill ha rejäla trottoarkanter, som man verkligen kan känna. Vi skall inte moralisera och tycka att man lägger stenar i vägen för varandra. Båda har rätt. Det skulle säkert gå att finna någon teknisk lösning på problemet, om man hade tillräckligt mycket pengar och tillräckligt mycket begåvning. Men vad vi kan göra, det är att mycket allvarligare än vi hittills har gjort gå in i de små tingen och den vägen försöka komma så långt vi kan. Vi är med rätta stolta över vår hjälpmedelshantering. Vi har ett näst intill världsunikt system, som är bra och som ingen vill mista. Men visst har det sina kantigheter och svårigheter. Jag väntar med spänning på resultatet av arbetet idens.k. bilstödskommittén. Vi måste kunna komma förbi det problem som ligger i att för att en handikappad skall kunna få hjälp till en bil, så måste han ha arbete — han kan också vara i yrkesutbildning, meni stort sätt gäller att han skall ha arbete och inkomst för att kunna få en bil. Men har han det, så får han ialla fall ingen bil, för då faller han för inkomstprövningsreglerna. I stort sett är det här ett av de få anslag i vår budget där det blir pengar över, för AMS kan inte göra av med de pengar man har för detta därför att reglerna är sådana. Det är kantigt och dumt. Inte skall det behöva vara på det sättet. Vi har det förhållandet att det är så väldigt svårt att få fram de små, enkla tingen. Begär man av oss att skaffa en sofistikerad och invecklad elektronisk apparat — räknemaskiner som pratar och kan sitta på ett band på armen och sådant — så nog kan vi fixa det. Men en enkel grej som kan hjälpa en människa med en hand att dra på sig strumpan är det väldigt svårt att få fram. Sådana enkla saker borde rimligen vara billigare. Eftersom behovet av dem kanske är ännu större än behovet av de mycket krångliga och sofistikerade hjälpmedlen, vore det väl, om vi kunde förmå oss till att i en tid när vi vet att resurserna är begränsade försöka sätta in inte bara de resurser vi ändå har, utan också vårt verkliga intresse och vår verkliga iver för att få fram dem. Herr talman! Jag skall inte fortsätta längre. Jag har egentligen bara velat säga, att det olyckligaste som kan hända handikappade och andra som verkligen — som Börje Nilsson sade — behöver samhällets stöd, det är att vi resignerar och säger att vi för ögonblicket saknar miljarder. Då kan vi ingenting göra.

Herr talman! Debatten tidigare i dag har helt naturligt främst handlat om den ekonomiska politiken. Att så sker är naturligt, eftersom tillståndet i vår ekonomi ingriper i varje människas tillvaro. Men vi gör det alltför lätt för oss om vi tror att människors tillfredsställelse här i livet enbart är en fråga om kronor och ören och om vad vi förmår köpa av materiella ting för våra pengar. Om det är någon lärdom som vi politiker har skäl att ta med oss från tidigare decennier, så är det att människors välfärd inte endast är vad som kan mätas med ekonomiska mått. Jaglyssnade med intresse till Börje Nilssons långa lista, men jag skulle vilja säga att det vore klädsamt om Börje Nilsson och andra socialdemokratiska företrädare för handikapprörelsen någon gång också redovisade den andra listan. Det finns en ganska lång lista på åtgärder för att förbättra de handikappades situation från 1976. Konklusionen av Börje Nilssons anförande blir egentligen att när den socialdemokratiska regeringen lämnade in 1976 var det illa ställt för de handikappade. — Nu var det inte så, men det har ändå blivit väsentliga förbättringar på flera områden sedan 1976. Varför kan ni inte någon gång erkänna det, Börje Nilsson? Någon företrädare har dock gjort det vid vissa tillfällen. Men jag har sagt att det inte gagnar handikapprörelsen och de handikappade att ständigt intala dessa människor att nu är det så dåligt och nu blir det så eländigt att ni snart inte kan existera. Handikappåret ser jag som väsentligt för att vi under den här tiden med diskussioner och olika aktiviteter skall kunna skapa ett ökat medvetande orh handikappfrågorna hos det svenska folket. Den beredningsgrupp, tillsatt av regeringen, som nu arbetar har till uppgift att komma med förslag till ett handikapprogram. som kan läggas till grund för handikappolitiken under 1980-talet. Det är då inte bara fråga om pengar, utan det är också fråga om hur vi planerar samhället, hur vi planerar våra bostadsområdena och det är som sagt fråga om att öka medvetandet hos den svenska allmänheten — hos oss litet var — därför att det här också gäller att bearbeta attityderna. Jag har vid olika tillfällen sagt — men det har inte alltid uppfattats positivt — att vi kan göra väldigt mycket som inte kostar pengar: vi kan visa mer av medmänsklighet i vårt uppträdande emot de handikappade. Jag har tänkt att här också ta upp frågan om drogmissbruk. Det är bara att konstatera att missbruket av droger — såväl alkohol som narkotika — förekommer i stort sett i alla samhällssystem och kulturer. I både USA och Sovjetunionen, som kan ses som de främsta symbolerna för olika politiska och ekonomiska system, är drogmissbruket mycket omfattande. För alkoholisten eller narkomanen är livet lika plågsamt oavsett vilket samhällssystem han eller hon lever under. Av detta kan vi dra slutsatsen att kampen för att bekämpa drogmissbruket inte låter sig föras efter enkla ideologiska linjer. Alkoholoch narkotikamissbruket i Sverige ligger kvar på en skrämmande hög nivå. Trots stora insatser, framför allt under de senaste åren, fortsätter drogmissbruket att skörda många offer. På alkoholsidan kan vi glädjande nog konstatera en minskning av konsumtionen som inte är tillfällig. Redan 1980 gick alkoholkonsumtionen ner till den lägsta nivån sedan 1960-talet. Denna utveckling har fortsatt i år. Det betyder inte att vi får slå oss till ro, men det visar att vi är på rätt väg genom den bearbetning av attityden till alkohol som har genomförts. Den försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker som har bedrivits under några månader i sommar har enligt alla tecken fått goda effekter. Det känns angeläget att få göra det konstaterandet, särskilt som åtgärden kritiserades starkt när den beslutades. När de mer fullständiga utvärderingarna av lördagsstängningen slutförts, bör vi här i riksdagen kunna enas om att permanenta den. På narkotikaområdet får man tyvärr konstatera att några riktigt klara förändringar till det bättre inte har skett. Både missbruket av tunga narkotiska droger som heroin och missbruket av vad som med ett diskutabelt uttryck brukar kallas för lättare narkotika, främst hasch, ligger kvar på en hög nivå. Och fortfarande har vi långt kvar innan vi uppnår målet i 1978 års narkotikapolitiska beslut här i riksdagen — att eliminera all narkotikaanvändning som inte är medicinskt motiverad. Med hänsyn till narkotikahanteringens karaktär måste insatserna få större tyngd på polisens och tullens område. Försöken till införsel av narkotika måste så effektivt som möjligt stoppas vid våra gränser. Vi har i samband med ett förslag i Nordiska rådet poängterat att det är viktigt att vi här i Norden får en gemensam narkotikapolitisk målsättning. Tyvärr råder det litet olika uppfattning i denna fråga mellan de nordiska länderna. Vi har också föreslagit att det skall införas tvång att stämpla pass vid inresa från omvärlden till de nordiska länderna. Det kan inte vara så svårt att sätta en stämpel i passen när dessa ändå visas. Ett stämplingstvång skulle underlätta kontrollen av personer som misstänkt ofta passerar ett lands gränser. För några dagar sedan gjordes en uppvaktning angående Christiania i Köpenhamn. Jag hoppas att svenska ansträngningar skall medverka till att man från dansk sida får en annan inställning till den situation som där råder, så att vi kan få bort denna varböld här i Norden. Genom riksdagens beslut i våras skärptes straffen för grov narkotikabrottslighet. Detta var, som jag ser det, ett viktigt steg i bekämpningen av narkotikabrottsligheten. De skurkar — jag vågar använda det uttrycket — som låter sin penninghunger skörda offer i förstörda människoliv förtjänar ingen skonsamhet. Däremot finns det skäl att visa en mildare inställning till dem som ägnar sig åt narkotikaförsäljning och själva är hemfallna åt missbruk. För dessa måste de tyngre insatserna ligga på vårdsidan. Däremot vill jag varna för synsättet att samhället skall se genom fingrarna på små innehav av narkotika. Även i dessa fall måste straffsanktioner sättas in för att avskräcka framför allt ungdom från att av dumdristighet pröva narkotika. Åtgärder under senare år har förbättrat våra möjligheter att kraftfullt slå till mot narkotikahanteringen. Som jag nyss omnämnde har straffen för grova narkotikabrott skärpts. Riksåklagaren har också skärpt praxisen när det gäller åtalseftergift vid små narkotikainnehav. Vidare har polisens resurser för narkotikabekämpning ökat. Inom kriminalvården pågår också olika verksamheter, bl.a. med drogfri behandlingskedja och kontraktsvård, för att hindra att de som är föremål för kriminalvård använder narkotika. Trots detta finns det i dag mycket narkotika på fängelserna. Jag besökte för en tid sedan en anstalt för att få information från dem som har ansvaret. Jag fick då den uppfattningen att man på anstalterna skulle kunna göra mer, om man hade friare händer när det gäller exempelvis permissioner. Det måste i fortsättningen vara mycket viktigt att vi med kraftfulla åtgärder ser till att våra anstalter blir fria från droger. Jämsides med dessa insatser måste vi fortsätta arbetet med att påverka attityder, framför allt bland ungdomar, när det gäller inställningen till narkotikan. Jag vill säga att jag under den senaste tiden har mött ungdomar som verkligen har engagerat sig i detta arbete och varit aktiva. Det är intressant och glädjande att se dessa aktiviteter. Och det är ett av de bästa vapnen i kampen mot narkotikan om vi får ungdomarna själva aktiva, så att de i sin tur kan påverka sina kamrater. Jag sade inledningsvis att vi har kunnat konstatera hur attityderna mot alkohol har förändrats i positiv riktning. Jag ser det som mycket värdefullt att kampanjen Aktion mot langning nu fortsätter med en fördjupad opinionsbildning mot drogkulturen och med en klarare inriktning på narkotikan. Vi måste från samhällets sida vara beredda att slå tillbaka mot skadliga flumkulturer, som sprider ett förhärligande budskap kring narkotikan. Ibland möts jag av åsikten att samhället skall stå helt passivt och inte ange några normer för människors liv. Den uppfattningen grundar sig på någon sorts missriktat frihetstänkande utan förankring i verkligheten. Anger vi inte från samhällets sida vissa normer — helt enkelt skapar en god samhällsmoral— innebär detta bara att andra krafter tar över och sprider sin uppfattning, som ofta blir till skada både för samhället och för individen. Tvärtom är det en av samhällets viktigaste uppgifter att sprida normer — om det är goda normer — om rätt och orätt och att jag som enskild individ också måste ta ansvar för mitt handlande. Här har föräldrarna, skolan och ungdomsorganisationerna en viktig uppgift i att fostra barn till medvetna och ansvarskännande människor inför steget över till vuxentillvaron. Aldrig så effektiva insatser från samhällets sida kan misslyckas om inte vi som enskilda individer känner vårt ansvar för att få ner drogmissbruket. Vuxengenerationen har ett självklart ansvar när det gäller att föregå med gott exempel i attityden till både alkohol och narkotika. Allra mest måste naturligtvis föräldrarna känna det ansvaret. Det är en närmast omöjlig uppgift att få barn och ungdomar att ta intryck av informationen kring drogerna om inte de äldre, föräldrarna och skolan, visar sin klara attityd mot dessa. För framtiden måste vi i ökad utsträckning bygga vidare på föreningslivets insatser i kampen mot drogerna. Här har inte minst arbetslivets organisationer en viktig uppgift. Jag vill också framhålla att det hittills har gjorts mycket värdefulla insatser. Kamratstödet i arbetslivet är också en viktig insats. Vi har här i Sverige genom vårt omfattande föreningsliv något av en unik möjlighet att bidra till att göra människors tillvaro mera meningsfull och få med de människor som många gånger känner ensamhet och tar till drogerna för att fly bort från tristessen. Hittills har verksamheten kanske i alltför hög grad riktat sig till de redan engagerade. Men jag tror att också föreningslivet i en framtid aktivt kan bidra till att hålla nere drogmissbruket, genom att engagera fler människor i sin verksamhet och erbjuda alternativ till en passiviserande tillvaro. När vi för en diskussion om samhällets kostnader för den sociala omvårdnaden och den offentliga sektorn, måste vi också komma ihåg att om vi inte klarar dessa problem kommer samhället i framtiden att få oerhört stora kostnader. Det kräver både en bra ekonomi och personella resurser, som vi kanske inte förfogar över.

Herr talman! Såväl Nils Carlshamre som Rune Gustavsson flyr i debatten och vill inte gärna diskutera nuläget.
Herr talman! Rune Gustavsson försöker i debatten att fly från nuläget. Han sade att allt inte är pengar. Det är ju en flykt; det är en väldigt liten tröst för alla de ungdomar som behöver utbildning, jobb, boendeservice och mycket annat. När det gäller samhällets insatser handlar det om ekonomiska resurser. Det räcker inte med en allmän vänlighet från samhällets sida, utan det krävs pengar för att man skall kunna förverkliga detta med jobb, bostad etc. Rune Gustavsson flyr också dagens debatt genom att åberopa situationen 1976. Han sade att när han kom till socialdepartementet så fanns där en lång lista som han hade att överta. Det är ju så att de handikappade och handikapprörelsen alltid haft krav på samhället. Men det är den skillnaden mellan tiden före och efter 1976 att vi före 1976 mötte ett gensvar. Då fanns en positiv anda, och man genomförde successivt hela tiden reformer som förbättrade villkoren för de handikappade. Men efter 1976 har reformerna varit väldigt tunnsådda. Jag tycker att det är märkligt att man skall fly till 1976. Dagens situation uppkom efter valet 1979. Det var då som angreppen på den sociala sektorn startade. Jag tycker att vi skall hålla oss till detta och diskutera vad som fanns i krispaketet i fjol och vad som nu behandlas av riksdagen. Det är utan tvivel åtgärder som drabbar de handikappade väldigt hårt. Man åberopar att så och så många miljarder går till handikappsidan, och det gör man för att imponera. Jag tror att det är en bedräglig propaganda. Speciellt i tider med hög inflation är den propagandan väldigt vilseledande. I stället för att fly ifrån debatten tycker jag att man skall diskutera den politik som bedrivs av regeringen i dag och som är djup orättfärdig.

Herr talman! Jag vet inte om Börje Nilsson med avsikt missförstod mig. Jag sade inte att det när jag tillträdde 1976 fanns en lång lista som skulle förverkligas. Jag sade, Börje Nilsson, att det finns en lång lista på åtgärder som har vidtagits från 1976 och fram till nu. Vi kan som exempel ta anslaget till handikapporganisationerna. 1976 var det 5,5 milj.kr. medan det för budgetåret 1981/82 är 27,3 milj.kr. Det är väsentliga förbättringar som har skett. Det gäller t.ex. på färdtjänstens område och texttelefonen. Vi har under denna tid också haft en försöksverksamhet med taltidningar, som omfattat ett antal tidningar i landet. Det kommer snart ett förslag från anhörigvårdskommittén angående vårdbidrag för handikappade barn. Det är en lång lista på olika åtgärder. Därtill redovisade Nils Carlshamre tidigare frågan om pensionsutvecklingen. Allt är inte pengar, Börje Nilsson. Det har jag sagt tidigare, och jag vill upprepa det. Men, Börje Nilsson, man skall inte ställa ekonomiska resurser och min attityd till det jag personligen kan göra mot varann. För en viktig fråga är hur vi uppträder mot varann. Jag brukar uttrycka det så här: Vi skall kunna räcka en hjälpande hand utan att det är vårt yrke, utan att vi får betalt för det och utan att vi är tvungna därtill. Men Börje Nilsson företräder uppfattningen att samhället skall klara allt. Jag säger: Samhället klarar inte allt. Samhället utgör grunden och basen, men vi måste också som enskilda ställa upp. Jag skall avsluta mitt anförande med några ord som jag lyssnade till på en handikappkonferens här i Stockholm i våras. Det var en blind flicka som kom upp i talarstolen och berättade om sin situation. Hon sade så här: Har du tänkt på vad det betyder för mig om du, när du skall gå ut på din vårpromenad på söndagsförmiddagen, ringer till mig och frågar — vill du följa med? Du tar mig i handen, du berättar om förändringarna i naturen osv. Det, Börje Nilsson, kostar inga pengar, men det betyder väldigt mycket, och det är ett uttryck för mera medmänsklighet.

Herr talman! Visst behövs det medmänsklighet, och det är naturligtvis viktigt att vi jämt visar det. Men när vi diskuterar samhällets åtgärder kommer vi ändå dithän att det berör ekonomin. Det krävs ekonomiska resurser för att man skall kunna klara jobbet, boendet, färdtjänsten och mycket annat. Jag tycker att det är en flykt från verkligheten när Rune Gustavsson talar om medmänskligheten. Jag skall ta upp en punkt, nämligen anslaget till handikapporganisationerna. Där åberopar Rune Gustavsson också höjningen som gjordes 1976/77. Det var en kraftig och välbehövlig höjning av statsbidraget man då gjorde. Men det skall inte tas som intäkt för att nu, två år i rad, minska statsbidraget. Man kan inte nu räkna sig till godo den höjning som genomfördes 1976/77. Handikapprörelsen byggde ju upp en verksamhet grundad på dessa resurser. Vi startade läger, skollovsverksamhet och mycket annat för handikappade ungdomar. När anslaget nu minskar måste vi dra ner på den verksamheten, och alla de ungdomarna har inget alternativ, utan måste stanna hemma när kompisarna åker till fjällen eller reser söderut. Anslaget är viktigt. Det går inte bara till löner utan där ingår också verksamhet för enskilda människor. Rune Gustavsson kan inte komma fram till något annat än att anslaget har minskat under de senaste åren. Vi har fått en ökning med 3 26, men samtidigt har vi haft en prishöjning till följd av inflationen på 10-15 96. I år innebär det att vi måste lägga ner lägerverksamheten och skollovsverksamheten. Gravt handikappade ungdomar måste då isoleras i sina hem. De kommer inte ut på samma sätt som sina kompisar. Det är en fråga bland många problem som vi har att brottas med. Vi är verkligen bekymrade för framtiden.
Herr talman! Jag tackar Börje Nilsson för att han gav detta erkännande. Jag tror det är första gången jag hört erkännandet att det ändå har gjorts insatser som medfört att handikapporganisationerna har kunnat öka och bygga ut sin verksamhet. Det har hela tiden varit tal om en social nedrustning. Tack för det, Börje Nilsson.

Herr talman! Sverige är internationellt känt för att vara en välfärdsstat. Jag vågar påstå att det i landet råder en politisk enighet om att vi skall slå vakt om vår sociala välfärd. Däremot är vi inte alltid politiskt eniga om hur vi bäst slår vakt om den sociala välfärden eller om olika detaljer i välfärdspolitiken. Det hör till politikens villkor. Men till politikens villkor hör också att vi i allmänhet är ense om faktiska uppgifter. Vi brukar inte förvränga siffror som är tryckta i budgeten, förneka dem eller låtsas som om de inte fanns. F. n. pågår det från socialdemokratisk sida en kampanj, där man inte sysslar med siffror men obevisat påstår att vi står inför en social nedrustning i fråga om handikappomsorgen. Jag har, herr talman, precis som Börje Nilsson säger, vid flera folkpartimöten — jag blir faktiskt inte inbjuden till socialdemokratiska möten — vänt mig mot den socialdemokratiska propagandan i fråga om handikappolitiken. Jag skall gärna göra det i riksdagen också. Jag beklagar, precis som herr Carlshamre, att jag tvingas bemöta just Börje Nilsson på den här punkten. Börje Nilsson har på mig tidigare gett intrycket att vara villig till en konstruktiv dialog om hur vi skall förbättra för de handikappade. Det vore, tycker jag, bättre för människorna med handikapp, om vi ägnade vår tid åt det. Herr Carlshamre skall ha en eloge för att han försökte vara konstruktiv i stället för destruktiv. Men, herr talman, jag står fast vid att det pågår en kampanj, där de handikappade utnyttjas av socialdemokraterna som slagträn i den vanliga partipolitiska trätan. Budskapet tycks vara att regeringen medvetet rustar ned omsorgerna för de handikappade. Det budskapet är i grunden falskt. Men det allvarligaste med budskapet är att det skrämmer upp många människor runt om i landet. Jag har anmält mig på talarlistan i dag för att ge korrekt information om vad som görs. Jag tycker det är ovärdigt att begagna sig av människor med handikapp i den partipolitiska propagandan och därigenom skrämma många människor som redan har det svårt. Sanningen är, som både herr Carlshamre och herr Rune Gustavsson redan påpekat, att insatserna har byggts ut kraftigt, sedan socialdemokraterna röstades bort från regeringsmakten. Det har redan påpekats att statens totala insatser på handikappområdet har ökat från 6 miljarder kronor budgetåret 1976/77 till 14 miljarder kronor i årets budget. Även om man tar hänsyn till inflationen är detta en väsentlig förstärkning av resurserna. Jag tror att det är nödvändigt att jag till protokollet nämner några av de förbättringar som har skett. Färdtjänsten har byggts ut. Statsbidraget har ökat från 50 milj.kr. till 275 milj.kr. i årets budget. Vi har fått riksfärdtjänst. Den sociala hemhjälpen har byggts ut. För handikappade har statsbidraget ökat från 65 milj.kr. budgetåret 1976/77 till ca 200 milj.kr. i årets budget. Texttelefoner för döva har införts som gratis hjälpmedel. Televerket har i sommar fått i uppdrag att anordna förmedling av samtal mellan texttelefoner och vanliga telefoner. Tolktjänsten för döva har förbättrats genom regeringens överenskommelse med sjukvårdshuvudmännen våren 1981. Hjälpmedelshanteringen har förbättrats. Ersättningen från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen ökar år 1982 med ca 100 milj.kr. Jag vill i detta sammanhang — det har jag lovat Föreningen för dövblinda — erinra om att det vid en överenskommelse i våras mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen förutsattes att sjukvårdshuvudmännen successivt skall bygga ut en samordnad tolktjänst åt dövblinda och svara för kostnaderna. Vidare har faktiskt statsbidraget till handikapporganisationerna ökat. Det har mer än femdubblats. Det har inte minskat, även om det i år inte höjts i samma takt som tidigare. Det har inte gjorts — det skall jag medge. De speciella insatserna för synskadade genom Synskadades riksförbund har gått upp från 4 milj.kr. till 10 milj.kr., och anslaget till talböcker åt synskadade har ökat från 9 milj.kr. till 25 milj.kr. i årets budget. Det behövs, för att vi skall kunna sanera Sveriges ekonomi, en ansvarsfull ekonomisk politik, och vi måste bromsa upp expansionen av den offentliga sektorn. Men detta är inte detsamma som att minska den offentliga sektorn, det betyder bara att sänka ökningstakten. Alla kommer att känna av det här, men regeringens ambitioner är och kommer att vara att de som har det sämst ställt skall drabbas så litet som möjligt. Till den gruppen hör självfallet de handikappade. Det är därför som pensionstillskotten till pensionärer med ingen eller låg ATP har höjts successivt. Det är därför som vårdbidraget till föräldrar med svårt handikappade barn har förbättrats. Den 1 juli i år höjdes vårdbidragen med 8 96 av basbeloppet utöver den uppräkning som sker automatiskt med anledning av inflationen. Det är därför som handikappersättningen höjdes med en procentenhet när reglerna för basbeloppets anpassning till inflationen ändrades. Det var därför som ett utbyggt skydd mot höga läkemedelskostnader har införts från den 1 juli i år. Det nya program som regeringen har lagt fram för att återställa balansen i svensk ekonomi innefattar också åtgärder för att skydda handikappade. fastställs i december. Det påverkas inte av momssänkningen. Det kommer att gynna ålderspensionärer och förtidspensionärer i jämförelse med andra grupper. Regeringen kommer dessutom, herr talman, att framlägga förslag om ytterligare höjningar av pensionstillskotten fr.o.m. den 1 juli 1982. Det kommer att innebära en höjning av pensionen bl.a. till förtidspensionärer med ingen eller låg ATP. Förslagen om ökade pensionstillskott innebär också att vårdbidraget till föräldrar med svårt handikappade barn höjs. Regeringen kommer även att framlägga förslag om höjning av handikappersättningen. Regeringen kommer dessutom att föreslå att självrisken inom sjukförsäkringen ökas. Då kommer ett särskilt skydd för hälsosvaga grupper att införas. Herr talman! Handikappårets målsättning är vi överens om: full delaktighet och jämlikhet för handikappade. Vi vet också att det tyvärr är långt till dess att vi har nått målet. Men den ensidiga svartmålning av regeringens politik som socialdemokraterna gör sig skyldiga till är inte hederlig. I den nya regeringsdeklarationen slås fast att arbetet med att förbättra villkoren för de handikappade fortsätter trots ekonomiskt bistra tider. Solidariteten med de svaga kommer, som tidigare, även i fortsättningen att vara ett viktigt inslag i regeringens politik.